Fru talman! Gösta Bohman började sitt anförande med att konstatera att Anders Dahlgren hade klätt av mig. Jag vill säga att herr Bohman klädde av sig själv. Han borde, som jurist, känna till att äganderätt är en sak och rättssäkerhet en annan. Sedan förde herr Bohman en tekniskt omfattande diskussion om rättssäkerheten. Han återkom till den gamla moderattanken att äganderätten till alla delar skall skyddas. Även om ingreppet — som i det här fallet — kan vara litet, skall stora ersättningar utgå, om man skall nagga äganderätten i kanten. Men, herr Bohman, vi motsätter oss ju inte att de som kan förlora inkomster på det här förslaget — om det nu genomförs — har rätt till ersättning. Vi säger: Kom med räkningen, men häng med verifikationerna! Vi kan inte acceptera att någon fiskevattensägare skickar in en räkning med ospecificerade kostnader. Också här är vi beredda att följa den allmänna principen att ersätta inkomster som någon tidigare haft men som nu uteblir.
Fru talman! Jag begär givetvis inte att Håkan Strömberg skall kunna följa mitt rättsliga resonemang. Men jag trodde att Håkan Strömberg, liksom den alldeles överväldigande majoriteten av dem som sitter här i kammaren, var fullt medveten om vilken central roll den svenska äganderätten haft för rättssäkerheten i vårt land. Hela den svenska rättsordningen, hela vår grundlag bygger på att äganderätten skall skyddas. Även när man är ägare får man, i det allmännas intresse, tåla vissa intrång. Det är obestridligt. Vi har genomfört rådighetsbegränsningar som innebär att den fulla rätten att utnyttja egendom i vissa fall begränsas, och då utgår ingen ersättning. Man kan diskutera om vi inte i vissa fall har gått för långt i detta hänseende. Vi har nu alltså den regeln att rådighetsbegränsningar inte ersätts. Alla hörda domstolar har emellertid förklarat att det i detta fall icke är fråga om en rådighetsbegränsning. T. o. m. lagrådet har i sitt försiktiga uttalande nämnt denna ”gråzon”, där ersättning skall ges. Håkan Strömberg säger att vederbörande får ersättning. Vederbörande får bara ersättning för inkomstbortfall, inte för den förlust i nyttighet som han drabbas av. Han får inte ersättning för den förlust genom minskat husbehovsfiske som han drabbas av. Han får inte ersättning för den förlust som han kan drabbas av som yrkesfiskare, utan bara för det inkomstbortfall som det kan bli fråga om. Det är en helt ny princip, Håkan Strömberg, som har införts i svensk rätt genom denna ersättningsbegränsning.

Fru talman! Utskottets talesman har bemött reservanternas invändningar på olika punkter. Jag vill säga några ord om en av de intressantaste synpunkterna av särskilt stor principiell innebörd som lagrådet anför i sitt yttrande men som inte refererats i utskottets betänkande. Jag har i propositionen framhållit att jag betraktar de åtgärder som nu föreslås när det gäller handredskapsfisket som en vidareutveckling av allemansrätten.

Lagrådet skulle alltså sanktionera stöld. Här har talats om julgranar. Julgranar ägs av markägare, men ofångad fisk ägs av ingen — det vet alla. Handredskapsfisket ingår inte i taxeringsvärdet. Gösta Bohman påstår att flertalet remissinstanser har vänt sig mot regeringens resonemang i ersättningsfrågan. Detta är ytterligare ett direkt felaktigt påstående. Det var 20 remissinstanser som gjorde ett otvetydigt ställningstagande i den principiella ersättningsfrågan. Av dessa var det 13 som tillstyrkte eller lämnade utan egentlig erinran förslaget i den departementspromemoria som låg till grund för propositionen. Till denna grupp hörde bl.a. sådana högt kvalificerade jurister som justitiekanslern och riksåklagaren. Är det Bohmans åsikt att dessa, liksom lagrådet, väger lätt vid en jämförelse med Svea hovrätt? Den svenska naturen och inte minst våra långa kuster mot havet och vid våra stora insjöar utgör i det här sammanhanget en tillgång av oskattbart värde men är — på grund av den lagstiftning som för närvarande gäller — en, beträffande i första hand östkusten, i betydande grad outnyttjad tillgång. Intresset för att göra denna kust tillgänglig för fritidsfiske har inte varit så särskilt omfattande bland fiskevattensägarna. Före strandlagens tillkomst — en lagstiftning som också mötte hårt motstånd från högerhåll — bebyggdes stränderna, särskilt i de befolkningstäta områdena och mest runt Stockholm, i så hög grad att inom stora områden den stora delen av befolkningen utestängdes från möjligheten att över huvud taget komma till stranden. Genom strandlagens tillkomst kunde vad som återstod av stränder räddas åt den allemansrätt som svenska folket av hävd sätter så stort pris på. Vad möjligheten att exempelvis komma ut i skärgården betyder för storstadsbefolkningens vidkommande kan inte nog understrykas. Ingen kan bättre beskriva skärgårdens fröjder än Gösta Bohman, som i lyriska betraktelser i Svenska Dagbladet brukar tala om för oss hur han njuter av sin vistelse där. När man tar del av Gösta Bohmans och andras betraktelser i de här sammanhangen — liksom i slutet av Gösta Bohmans anförande —, får man emellertid ett alldeles bestämt intryck av att förutsättningen för att han skall kunna njuta är att han får ha skärgården för sig själv. Den del av befolkningen som icke äger bör hålla sig inom de områden som det allmänna äger och förvaltar. I sitt motstånd mot det fria handredskapsfisket talar nämligen Gösta Bohman — det gjorde han nu också — och andra om vilka skador det skulle medföra om folk i högre grad kom ut i skärgården. Nu är det emellertid så, att allmänheten redan med stöd av allemansrätten har tillträde till de vattenområden som omfattas av reformen. Att allmänheten nu skulle komma att utnyttja denna sin allemansrätt i större utsträckning än tidigare tycker Gösta Bohman uppenbarligen illa om. Det vill han på allt sätt motverka. Det är betecknande för hans syn på allemansrätten. Vi socialdemokrater har med glädje sett hur svenska folket i gemen i takt med den stigande levnadsstandarden och ökade rättigheter till fritid och semester har kunnat få del i vad vår underbara natur kan erbjuda människan.

Fortfarande återstår mycket att göra i de här sammanhangen. Fortfarande är det så, att ett av de områden där ojämlikheten skär som mest i ögonen gäller möjligheten att utnyttja fritiden till avkoppling och rekreation. En del människor har allt: sommarstuga vid kusten, sportstuga i fjällen, möjligheter att dessutom företa rekreationsresor till fftämmande länder. Andra åter kommer inte ur fläcken på sin semester utan får nöja sig med vad den närmaste omgivningen kan erbjuda. Fortfarande är det i hög grad så. Jag är övertygad om att det exempelvis här i Stockholmsområdet fortfarande finns hundratusentals människor som på grund av olika hinder, dålig ekonomi, handikapp eller andra sociala omständigheter, har svårt att få del av den rekreation som vår svenska natur kan erbjuda. Därför bör enligt socialdemokratins mening vår strävan vara att göra allt för att öka möjligheterna till fritidssysselsättningar, som inte kräver stora och dyrbara arrangemang, utan som kontakten med vår givmilda natur kan erbjuda alla till ett överkomligt pris. Vi har av många skäl anledning att låta svenska folket få känna att naturen är vår gemensamma egendom. Gösta Bohman åberopade Per Albin Hansson —- jag är övertygad om att i Per Albins folkhemstanke låg bl.a. detta. Marken kan befinna sig i privat ägo. Det respekteras av oss alla. Men tillgängligheten till naturen vill vi skall vara en gemensam möjlighet för svenska folket. Det markeras av allemansrätten. Att när det gäller möjligheten till handredskapsfiske ge allemansrätten samma innehåll på östkusten och vid de stora sjöarna som den har på västkusten, sydkusten och Norrlandskusten är innebörden av den reform som vi nu föreslår.

Vi har funnit det självklart att den som förlorar inkomster på grund av reformen skall ha ersättning för den förlusten. Vi anser däremot inte att man i detta sammanhang, lika litet som när det gäller markpolitikens område, skall ha rätt att tillgodogöra sig förväntningsvärden som kan uppstå inte på grund av de insatser ägaren själv gör utan på grund av den utveckling som sker i samhället och som alla medborgare bidragit till. Reformen tar icke ifrån någon rättigheter att fiska, som han redan har i kraft av sitt ägande. Reformen innebär en betydande förenkling av det något komplicerade regelsystem som gäller på fiskerättens område. Reformen ökar möjligheten att erbjuda de många människorna i vårt land ett rikt och varierat utbud av fritidsmöjligheter. Den är ett viktigt inslag i en social rekreationspolitik. Den vidgar på ert område friheten för stora delar av det svenska folket.

Fru talman! Det råder knappast några delade meningar om att det kommande riksdagsbeslutet kommer att innebära en ny frihet av allemansrättslig natur. Jag vill gärna vitsorda att vi har förstått detta som Svante Lundkvist gav uttryck för. Det är kanske inte främst av det skälet som vi inte är så lyckliga över den här saken. Allemansrätten som den är utformad i vårt land är en tillgång, och markägare och en fritt strövande allmänhet kommer väl överens. Men det är inte självklart att allemansrätten efter hand skall utvecklas till att omfatta nya områden och framför allt inte utvecklas på områden där den på detta sätt tar i anspråk del av äganderätt utan att denna ersätts. Det är framför allt detta vi mycket kraftigt reagerar mot.
Fru talman! Jag beklagar att jordbruksministern inte förstår skillnaden mellan skärgårdsbruket på ostkusten och det i andra kustbygder. Jag är förvånad över att jordbruksministern inte med ett ord berör orsaken till att regeringen har gått ifrån den socialdemokratiska motion som riksdagen antog där det alldeles klart hävdades att man skulle betala för de intrång som gjordes och för de vatten som togs. Inte med ett ord berör jordbruksministern nu denna skillnad. Det är detta som gör mig så bekymrad, när jag ser hur socialdemokraterna genomför detta stegvisa övertagande genom att framflytta positionerna på det sätt som Gösta Bohman har talat om. Jordbruksministerns påstående — att ofångad fisk ägs av ingen — leder ju, som jag sade i mitt inledningsanförande, logiskt till att oskjutet villebråd ägs avingen innan det är skjutet. Är det så, herr jordbruksminister, att vi nu inte fick ett förslag om den framtida älgjakten — en jaktproposition — på grund av att jordbruksministern i dagarna skall tillsätta en utredning om de marklösa jägarnas situation? Är detta nästa steg i utvecklingen av allemansrätten? Jordbruksministern har alldeles nyss sagt att ofångad fisk ägs av ingen. Då måste det också vara så, att oskjutet villebråd ägs av ingen. Är detta parallellen? Jag är glad över att granarna nu är skyddade, men det skulle vara bra att få veta var jordbruksministern tänker stanna.

Fru talman! Jordbruksministern höll onekligen ett vackert och rörande anförande. Knappast något öga var torrt. Men han förbigick det väsentliga i det som vi diskuterar i dag, nämligen rättssäkerhetsaspekterna. Respekten för den enskilda människans egendom förbigicks i allt väsentligt av Svante Lundkvist. Knappast någon har förkunnat naturens betydelse för människorna och propagerat för människornas umgänge med naturen mer än jag själv gjort. Därför betraktade jag det som ett slag under bältet när Svante Lundkvist ville göra gällande att denna min förkunnelse om naturens välsignelser innebar att jag ville ha naturen för mig själv. Det är ett så befängt påstående att Svante Lundkvist själv vet att det var helt oriktigt. Om man nu vill skapa bättre tillgång för människorna till naturen, skall man inte skapa rätt genom att göra orätt. Alla är välkomna ute i våra skärgårdar — och när jag talar om våra menar jag inte mina, utan jag menar med ”våra” skärgårdsbornas skärgårdar. Samförståndet, samlevnaden och förståelsen mellan de fastboende skärgårdsfiskarna och fritidsfolket har varit betydande. De är beroende av varandra, och det är det beroendet som skapar begreppet en levande skärgård. Med ert förslag skapar ni motsättningar, konflikter och fiendskap mellan grupper som bör kunna umgås med varandra med förståelse. Ofångad fisk ägs av ingen — Anders Dahlgren var inne på den frågan. Vad är det för nonsens? Vad det är fråga om är rätten till den fisk som fångas i de vatten som någon äger. Det är det som fiskerätten innebär, och det förklaras tydligt av alla remissinstanser. Och den rätten värderas och taxeras, Svante Lundkvist. Jag fick nyss en lapp med påminnelse om byamännen i Gäddvik i Norrland, vilka ägde rätten till laxfiske — dvs. enbart rätten att fånga den lax som fanns där — och fick ett taxeringsvärde på 400 000 kr. påsatt på denna rätt. Det finns stora områden i Stockholms skärgård där det enda värdefulla är just rätten att fiska. Folk köper dessa områden för att få möjlighet att fiska där. Så tala inte om att det inte ligger något värde i själva fiskerätten! Det finns så mycket att säga om Svante Lundkvists inlägg att jag tyvärr måste dra den slutsatsen att den eljest kunnige f. d. kollegan här i riksdagen, nuvarande statsrådet Svante Lundkvist, på det här området är beklagligt okunnig.

Fru talman!

Det är fortfarande så att handredskapsfisket inte ingår i något taxeringsvärde, och det vet Gösta Bohman, skulle jag tro, eftersom han har läst på det här ärendet. Sedan sade Anders Dahlgren att jag inte riktigt förstår skärgårdsbornas situation här på Östkusten. Rätten till fritt handredskapsfiske på Östkusten skulle vara så olik den vi har på de andra kuststräckorna att det därmed vore omöjligt att få till stånd ett vettigt umgänge mellan fritidsfiskare och den bofasta befolkningen.

Gösta Bohman sade att jag i mitt inlägg gick förbi det väsentliga, för det väsentliga här var den juridiska sidan av saken. Jag har tidigare i mitt första inlägg'åberopat de många jurister som inte har haft något att invända mot den principiella uppläggningen av denna reform såsom den är redovisad. Men jag förstår att Gösta Bohman tyckte att vad jag sade var tämligen oväsentligt. Jag talade om den situation som vi får när de många människorna i vårt land kan börja göra anspråk på att få utnyttja de naturtillgångar som de mera välbestälda tidigare kunde utnyttja för egen räkning och utan att besväras av de många människornas behov. Vi möter denna inställning på område efter område. En skärgårdsfiskare från uppvaktningen var uppe hos mig. Det var en väldigt bussig karl och partivän till mig. Vi började resonera om detta. Jag frågade: Har du funderat något på vad det kunde innebära, när de mera välbeställda kom ut i första omgången och befolkade skärgården? Eller är det först nu, när det börjar bli fråga om att vanligt folk får denna möjlighet, som bekymren kommer? Han började fundera. Är det möjligen så att vi i vanlig ordning måste anse att förmåner av denna karaktär skall förbehållas ett begränsat antal medborgare?

Av Gösta Bohmans resonemang får jag ständigt det intrycket att nu kommer de många, nu kommer skadegörarna. Den inställningen kan vi inte acceptera. Vi måste försöka få en positivare inställning till denna typ av frågor, om vi i de många människornas medvetande skall kunna förankra att även de har en rätt till det som Gösta Bohman och andra kallar fosterland. Rätten för alla att få tillgång till dessa möjligheter är så väsentlig. När det gäller det fria handredskapsfisket menar vi att den vidgning av allemansrätten som vi nu genomför och som lagrådet inte har haft något principiellt att invända mot öppnar samma möjligheter på denna kuststräcka som på de andra. Den underlättar för många människor att få tillgång till en fritidssysselsättning, som inte kräver så stora arrangemang utan är i verklig mening lättillgänglig.

Fru talman! Jag konstaterar att jordbruksministern inte svarade på min fråga om äganderätten när det gäller skogens vilda djur. Det var naturligtvis avsiktligt. Logiskt måste det vara så som jag har sagt. Drar han gränsen där, skulle det kunna tänkas att allemansrätten utökas. Ostkusten skiljer sig, jordbruksministern, avsevärt från andra kuster. På Ostkusten finns det en skärgård med en bofast befolkning på öarna, som fortfarande i stora delar lever av jordbruk. Så är det i Östergötland. Befolkningen kombinerar en rad yrkesverksamheter, inom jordbruket, skogsbruket och fisket, för att över huvud taget överleva. Jag försäkrar jordbruksministern att människorna som bor ute i skärgården inte överlever på grund av stora inkomster, utan på grund av små utgifter. Det är de tvingade till. Dessa människor lever fortfarande, trots den höga standard som vi har i Sverige, litet på livets skuggsida. De måste vara något av tusenkonstnärer för att överleva. För dem har det betytt väldigt mycket att de har kunnat hävda sina egna vatten, fiska ensamma eller sälja fiskekort. Den rätten tar jordbruksministern och socialdemokraterna ifrån skärgårdsbefolkningen och säger: Tio år framåt kan ni få betalt för de inkomster ni har haft, men inte mera. Det är den socialdemokratiska rättvisan. Jodå, min vän socialdemokraten Alsing Svenson på Fångö i Gryts skärgård var uppe i Stockholm och demonstrerade. Han frågade om det var någon idé att han gick till jordbruksministern. Jag svarade: Det är klart att du skall gå till Svante. Du kanske kan prata förstånd med honom. Alsing, som är en genuin skärgårdsbo och naturvårdare, var rädd.

Jag sade: Gå upp till Svante! Han ger dig svaret.
Fru talman! Jordbruksministern har talat varmt om den möjlighet till vidgad fiskerätt som öppnas genom detta förslag. Jag kan dela den uppfattningen. Men det är inte detta som vi strider om. Frågan är med vilka metoder vi öppnar denna möjlighet för den stora allmänheten. Varför har jordbruksministern valt att föreslå riksdagen detta sätt, att inte ersätta den enskilde vattenägaren när man nu tar en del av hans tillgång? Fiskerätten skulle väl inte, Svante Lundkvist, ha blivit mindre värd för den allmänhet som trängtar efter att komma ut till kusten om den hade ersatts på ett riktigt sätt? Det är detta som vi är mycket irriterade över. Vi har sagt att regeringen föreslår en onödig åtgärd, eftersom frivilliga överenskommelser kan träffas. Vattenägare som jobbar i fiskevårdsområden skulle kunna ordna fullt värdiga och fina fisketillgångar mot en skälig kortavgift. Med andra ord: Frivillighetens väg ligger i denna fråga helt öppen. Det är för den sakens skull som vi är så undrande över varför regeringen har valt denna bröstgänges väg. Den är ju helt onödig. Det är detta debatten gäller. Jordbruksministern företräder inte en större välvilja än vi andra. Det vi företräder är, enligt vårt synsätt, ett riktigare hanterande av denna fråga. Därför strider vi här för en viktig princip, sent in på natten.

Fru talman! Jordbruksministern fortsätter att prata runt de stora rättssäkerhetsproblemen. Jag vill gärna understryka vad flera har sagt från borgerligt håll, att om valet går åt rätt håll i höst så skall det här beslutet rivas upp. Det innebär inte att man inte skall göra försök att underlätta för fritidsfiskarna, så att de får det bättre än de har i dag, men det innebär att ett beslut som baseras på det här förslaget inte kan få kvarstå oförändrat. Det är ett gammalt — förlåt uttrycket! — knep, herr jordbruksminister, att i sådana här debatter ställa välbeställda mot vanligt folk och säga att de välbeställda har stora naturtillgångar till sitt förfogande, medan de andra inte har det. Svante Lundkvist måste ha en underlig bild av Sverige. Det finns fortfarande fattigt folk som lever i skogstorp och stugor runt om i vårt land med riklig tillgång på natur och även tillgång på fiske, men de kan sannerligen inte kallas för välbeställda. Jag kan försäkra Svante Lundkvist att åtskilliga av de fiskebönder som är mina grannar ute i skärgården skulle skratta ut Svante Lundkvist, om han kom och kallade dem för välbeställt folk och försökte skapa motsättningar mellan dem och mig i det här hänseendet, i synen på äganderätten och i synen på dispositionen av naturen. De skulle inte förstå det språk som Svante Lundkvist nyss använde. Svante Lundkvist förbigår ett problem här. Även om vi alla vill öppna våra skärgårdar och andra områden för människorna, vet vi att det finns en viss risk för förslitning av områdena. Det är ett problem. Antalet fågelskyddsområden och naturreservat ökar för varje år därför att det finns risk för förslitning. Det är en realitet. Jag menar att när det här förslaget förverkligas kommer det att ytterligare öka denna risk och framtvinga ytterligare begränsningar, som kan göra talet om att man ökar möjligheterna för människorna att komma ut i naturen illusoriskt i viss utsträckning. Man ökar möjligheterna i stort, men på många håll kan stora begränsningar bli helt nödvändiga. Sedan vill jag återkomma till resonemanget om den fångade och den icke fångade fisken. Jag har aldrig påstått att icke fångad fisk tillhör någon. Men jag har sagt att äganderätten till fiskevatten, fiskerätten, innebär att man har rätt till den fisk som befinner sig i de vatten man äger. Detta har också den långa raden av remissinstanser klart och tydligt uttalat. Jag vidhåller att majoriteten av de rättsliga instanser som handlägger sådana här frågor har varit kritiska. Några av de rättsliga instanserna har sagt att de i princip kan gå med på det här förslaget, men de har icke haft den inställning till ersättningsfrågan som regeringen ställer sig bakom. Och det är den som är det allvarliga. Man berövar vissa grupper av människor en äganderätt som de har utan att ge dem full ersättning. Att ge ersättning för inkomstbortfallet är något nytt i svensk lag. Det finns såvitt jag vet icke något enda exempel på att man har förfogat över annans egendom och bara betalat ersättning för inkomstbortfallet. Såvitt jag vet är det så. Men jag kan ha fel. Rätta mig i så fall! Där har ju Svante Lundkvist sin chans.

Fru talman! Gösta Bohman framhärdar med att säga att jag pratar runt de rättsliga problemen. Jag har åberopat de rättsinstanser som faktiskt är i majoritet och som har uttalat sig till förmån för den inställning som propositionen bygger på, att man i den här meningen mycket väl kan vidga en frihet av allemansrättslig karaktär med stöd av de motiv som anförts. Sedan kom Gösta Bohman tillbaka till vad som är hans problem. Jag är medveten om att med ett ökat antal människor inom ett visst naturområde ökas förslitningen. Men vad är det vi gör nu för bl.a. fritidsfiskarna? Jo, vi öppnar möjligheterna för dem att söka sig till sitt fiske utefter hela kusten i stället för att tvinga dem att koncentrera sig till vissa områden. Viljan att skapa dessa möjligheter på frivillig väg, som så många talat om, har tyvärr inte varit så där våldsamt framträdande. Jag kan hålla med om att sedan den här debatten kom i gång är det förståeligt att man inte bildar fiskevårdsområden utan avvaktar för att se vad som kommer att hända. Men dessförinnan hade inte så särskilt mycket hänt, det torde alla vara klart medvetna om. Anders Dahlgren säger att vi tar ifrån människor deras egendom. Vi tar inte ifrån någon hans egendom. I den första omgången, i motionen, var det fråga om att lösa in fisket, men vi avstod från att göra det och i den meningen ta ifrån ägarna egendom och betala för det. Vi konstaterade att om man begränsar sig till handredskapsfiske, innebär detta ett så obetydligt intrång i den enskilda fiskevattenägarens möjligheter att förfoga över sitt vatten, att det inte kan betraktas som något avgörande bekymmer. Fiskeristyrelsen har t.ex. sagt att det inte finns anledning misstänka att ett handredskapsfiske, som på det här sättet sprids ut över hela kusten, kommer att vara till förfång. Skulle det uppstå speciellt tryck på något område, framför allt om en yrkesfiskare skulle drabbas på något sätt, finns det möjligheter, som Håkan Strömberg har sagt, att vidta de åtgärder i form av restriktioner som i så fall kan skydda yrkesfiskarens intresse. Jag är medveten om, Gösta Bohman, att det inte bara är välbeställt folk som bor i skärgården. Jag är särskilt väl medveten om det, eftersom det var jag som lade fram skärgårdspropositionen, som hade till syfte att underlätta möjligheterna för den åretruntboende befolkningen i skärgården att vara bofast där ute. Det var en proposition genom vilken vi försökte samla olika former av stödåtgärder från samhällets sida för att människor, med en kombination av jordbruk, fiske, hantverk och turism, skulle kunna få sin försörjning i skärgården. Jag tror att i ett vettigt umgänge mellan de åretruntboende skärgårdsborna och dem som söker sig ut i skärgården skall också det fria handredskapsfisket skapa förutsättningar för inkomster åt de åretruntboende i skärgården. Jag får fortfarande ett intryck av, när Gösta Bohman uppträder här, att han betraktar de möjligheter som vi vill skapa för de många som ett hot mot naturen på de 22 000 öarna i vår skärgård.

Det är ju detta som Gösta Bohmans hela argumentering går ut på. Vi har här i landet en fantastisk förmån att ha tillgång till en natur som inte många andra länder kan erbjuda.

Fru talman! Det har sagts många vackra ord om våra skärgårdar och sjöområden i Sverige i debatten här i dag. Det är ingen tvekan om att det är en unik tillgång som vi har i Sverige. För hundratusentals människor erbjuder dessa områden möjlighet till rekreation och skönhetsvärden av stora mått. Men en viktig anledning till att detta är en så stor tillgång är det faktum att det inte är fråga om några museiområden eller folktomma naturparker, utan att såväl våra skärgårdar som våra sjölandskap också är hembygd för tiotusentals människor. Just detta med en levande skärgård, en levande kustbygd, är en viktig del av denna omistliga tillgång. För de människor som bor i dessa bygder är det i dessa områden som de skall hämta sin försörjning. Vi vet alla att det ofta är mycket hårda villkor för människorna t.ex. i våra skärgårdar. Man är beroende av väder och vind, man är beroende av magra marker, besvärliga kommunikationsproblem, inte minst på vintrarna. Sommartid finns det gott om folk, men vintertid är det glest mellan människorna. De som skall bo och verka permanent i våra skärgårdar måste ta vara på alla utkomstmöjligheter. De utgör en utsatt grupp, en i många hänseenden hotad grupp, yrkesfiskare, skärgårdsbönder osv. Det är mot denna grupp som regeringen riktar sitt slag. Detta har väckt en mycket stark reaktion bland de drabbade människorna. Jag vågar påstå att det går en våg av vrede längs ostkusten som en följd av det förslag som vi nu diskuterar. Jag har haft anledning till rikliga kontakter med fiskare och bofasta skärgårdsbor, och jag kan vitsorda deras indignation. Det gäller inte bara ägare av fiskevatten, utan också många yrkesfiskare som är fiskearrendatorer och som i praktiken drabbas på precis samma sätt som fiskevattensägare. De upplever att de offras för att bli valfläsk åt socialdemokraterna. De känner att de motiv som anförs till försvar för detta förslag är tunna och konstruerade. Påståendet att detta skulle kunna betraktas som en allemansrätt är naturligtvis ihåligt. Att jämföra fisk med bär och svamp är naturligtvis en orimlighet. Fisken är en viktig del av utkomstmöjligheterna för människorna i våra skärgårdar. Ingenstans tidigare har allemansrätten inkluderat att fånga och döda levande djur. Varför skall detta vara fallet i våra skärgårdar och våra sjöar? Det är helt klart att fiske inte kan jämföras med bärplockning. Fiske kan enbart jämföras med jakt. Den frågeställning som Anders Dahlgren bl.a. tagit upp är naturligtvis mycket relevant, och det är att notera att jordbruksministern inte gick i svaromål mot den. För de drabbade människorna i våra skärgårdar och vid våra sjöar är nackdelarna uppenbara. Det blir fråga om konkurrens om fisket, och detta kan lokalt få effekter i form av risk för utfiskning. Det försvinner en inkomstkälla som man har utnyttjat eller som är potentiell, men i varje fall en inkomstmöjlighet, och sådana har man inte för många i vår skärgård. Vidare föreligger en ökad risk för skador på fasta redskap. Detta är redan nu ett problem. Med ett mera omfattande och svårkontrollerat fritidsfiske blir skaderiskerna betydligt större. Det blir också betydligt svårare att kontrollera fiskevattnen och motverka tjuvfiske av olika slag. Men, fru talman, jag vill påstå att den lösning som man har valt innebär stora nackdelar även för sportfiskarna. Det kommer att leda till sämre relationer mellan fritidsfolket och den bofasta befolkningen eftersom den bofasta befolkningen känner att deras intressen har svikits. Förslaget kan i vissa fall innebära försämrade utkomstmöjligheter och därmed ett hot mot den levande skärgården. Att vi har en levande skärgård är ju viktigt också för fritidsfolket. Förslaget innebär dessutom försämrade förutsättningar för fiskevården, och det drabbar naturligtvis också sportfiskarna. Det här har gjort att inte bara företrädare för bofast skärgårdsbefolkning och yrkesfiskare har reagerat utan också sportfiskeföreningar, fritidsförvaltningar och liknande. Ambitionen att ge många människor möjlighet att komma ut i våra skärgårdar och till våra stora sjöar och bedriva ett fritidsfiske — som jordbruksministern har talat sig så varm för — delas av många. Jag vill påstå att även de som är bofasta i skärgården delar den ambitionen.

Det här förslaget skulle göra det möjligt för var och en som är intresserad av att bedriva ett sportfiske att lösa ett fiskekort som skulle kunna gälla ett helt län eller i en hel stor sjö. Detta innebär ändå att man fortfarande har ett system som tillför resurser till fiskevården och som medför att man har kontroll över sportfisket. Genom en sådan lösning kan man garantera goda möjligheter till fiske för alla som är intresserade av det till överkomliga kostnader — så att kostnaden inte blir något hinder för någon. Det innebär samtidigt att man kan garantera en god fiskevård. Vidare kan man med detta system garantera ett gott samarbete med den bofasta skärgårdsbefolkningen. Det innebär också en respekt för de legitima intressen som de bofasta har, de som är beroende av fisket och fiskevattnen för sin försörjning. Fru talman! Det borde inte ha behövt bli någon motsättning om det här. Det borde ha gått att lösa denna fråga i samförstånd mellan dem som är intresserade av sportfiske och den bofasta skärgårdsbefolkningen. Det finns ett intresse från den bofasta skärgårdsbefolkningen — från skärgårdsbönder och yrkesfiskare — att hjälpa till med att lösa dessa frågor, att medverka till att sportfiskarna kommer åt fiskevattnen. Men man valde inte samförståndets väg. Tydligen var de drabbade en för liten och obetydlig grupp för att man skulle behöva ta hänsyn till den. Det var lättare och billigare att köra över dessa människor. Det var lättare och billigare att konfiskera deras fiskerättigheter. Fru talman! Det här är tragiskt. Det är sämre för alla, och det är ett övergrepp mot den bofasta skärgårdsbefolkningen och fiskevattensägare vid de stora sjöarna. Jag vill påstå att det också blir sämre för sportfiskarna jämfört med det förslag som fiskevattensägarnas och yrkesfiskarnas organisationer har ställt sig bakom. De försämringarna får regeringen och majoriteten här i riksdagen — socialdemokrater och vpk-are — ta på sig det fulla ansvaret för. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! De främsta skola bliva de sista, eller någonting i den stilen, står det i Bibeln. Jag stod i två dygn som första namn på talarlistan och har nu åkt ned till nästan sista, vilket gör att det mesta av alla de visa ord som jag hade funderat ut redan är sagt. Det blev inte så mycket över, men om jag säger dessa en gång till, tror jag inte att det skadar det heller. Det har varit många och långa tidningsinsändare och utskottsuppvaktningar, innan det förslag till fritt handredskapsfiske som vi om en stund skall anta blivit färdigt för beslut. Man hade väl med tanke på denna långa skapelsetid haft anledning att vänta sig ett så mycket bättre förslag, men snarast motsatsen har blivit fallet. Vi får en till sedvänja kamouflerad lag, luddig i sin utformning och illa genomtänkt i vad avser konsekvenserna på snart sagt varenda punkt. Med suveränt förakt för den enskilda äganderätten och för den historiska verklighet som ligger bakom en sedvanerätt sådan som vår svenska allemansrätt berövar man fiskevattensägarna deras ensamrätt till sin egendom. Den ersättning som i ett sådant fall i ett västerländskt samhälle borde vara självklar kommer närmast att bli något som utgår bara i undantagsfall. Det finns bara ett svenskt ord för tilltaget att utan betalning lägga sig till med annans egendom, och det ordet är stöld. Sedan får lagrådet, eller vad det nu är för några, försöka slingra sig från det bäst man gitter. Men stöldbegreppet är där. Man kan försöka förvilla begreppen och i stället begagna den utländska synonymen konfiskation. Det ändrar ingenting i sak men kanske låter litet bättre. Vi moderater kan under inga omständigheter godta något sådant, allra minst när det gäller en ren hobbyverksamhet som på sina håll direkt drabbar den bofasta befolkningens utkomstmöjligheter. Intrång i den enskilda äganderätten har förekommit flera gånger, men då har ersättning utgått, låt vara ibland efter 10, 15 eller 18 års långdragna förhandlingar, men sådant har vi kunnat acceptera.

Parterna kom ändå alltid till slut överens, även om det som sagt på sina håll kunde ta lång tid. Man ifrågasatte från regeringshåll inte att ersättning skulle utgå, det gällde bara att komma överens om hur. Så är det inte den här gången, då den röda infiltrationen tycks ha gått långt inom det socialdemokratiska partiet. Om konfiskationen medför inkomstbortfall, som med arrendekontrakt eller handlingar av annat slag kan styrkas, bör ersättning utgå, annars inte. Så kommer riksdagen att besluta. En av förutsättningarna för att man över huvud taget kan diskutera intrångsersättning tycks med andra ord vara att jag på ett eller annat sätt gjort pengar av egendomen. Har jag varit generös och inte tagit betalt blir det surt efteråt. Men detta att man måste ha gjort pengar först av egendomen för att över huvud taget komma i fråga för ersättning är för mig ett fullkomligt barockt argument, vars galenskap närmast kan jämföras med en konfiskation av exempelvis konstnärliga värden hos en tavla som jag inte tagit betalt för att visa. Och det återstår många dunkla punkter när det gäller ersättningen för av det fria handredskapsfisket vållade intrång. Jag skall bara ta upp en sådan punkt. Det är en mycket vanlig företeelse att företag med egna fiskevatten gratis upplåter dessa till sina medarbetare som en anställningsförmån, omöjlig att värdera i pengar. Hur avser socialdemokraterna att klara den ersättningen? Hur skall man kompensera det bortfall av rekreation för ifrågavarande arbetarstam som blir följden av att ensamrätten till fisket konfiskeras? Håkan Strömberg hade väldigt svårt att hålla sig för skratt när han förklarade att detta var en så obetydlig sak, men jag kan försäkra att de arbetare som är beroende av denna möjlighet inte alls tar det lika muntert. Jag har i företagsnämnden fått en liten anmärkning för att jag har varit för snäll att släppa dit utomstående fiskare. Fisket var något som hörde till arbetsplatsen, och det skulle jag vara så snäll och rätta mig efter — vilket jag naturligtvis också gjorde. Hur skall man vidare kunna genomföra några fiskevårdsplaner, som vi i hushållningssällskap och fiskerinämnder arbetar så ivrigt för, när vi inte har någon som helst kontroll över utsocknes fritidsfiskare? Att det blir betydligt enklare erkänns, eftersom det inte går att bedriva någon fiskevård. Fiskets vanhävdslag, 30 § i fiskelagen, kan alltså slopas — men det var väl ändå inte riktigt detta som var meningen med det hela? Den provkarta på illa genomtänkta åtgärder jag här har lämnat är nog för att avslå propositionen, och jag yrkar därför bifall till reservation 1. Jag kan emellertid grunda ett sådant yrkande också på de betänkliga principiella följderna, som regeringen inte heller brytt sig om att reda ut. Jag skall nöja mig med att här till sist bara ta upp en punkt, föranledd av den sats som vi tidigare har talat om och som är utfunderad av något ljushuvud i lagrådet som menar ”att ofångad fisk inte är föremål för någons äganderätt”. Ett sådant påstående kan givetvis inte gälla enbart fisk utan även andra djur som inte är säkert instängda bakom lämpliga stängsel. Därför vill jag här fråga regeringspartiets talesman, om han kan tala om för mig vilken den juridiska skillnaden är mellan t.ex. en gädda och en älg. Märk väl att min fråga gäller den juridiska skillnaden. Den vertebratzoologisk-ichtyologiska skillnaden utgår jag faktiskt ifrån att jag inte skall behöva utreda närmare. Vad jag efterlyser är alltså, än en gång, den juridiska skillnaden mellan å ena sidan en sådan där vanlig älg med ett ben i vart hörn, som vi då och då ser, å andra sidan en gädda, sådan som friluftsfolket hoppas fånga i mängder, sedan riksdagen antagit den lag vi nu behandlar. Jag har ställt min fråga till flera framstående jurister, som alla gett samma svar: Det finns inte någon sådan principiell skillnad. Detta innebär alltså, att vi, om vi godtar lagrådets uttalande om äganderätt till ofångad fisk, också utan någon som helst utredning avskaffar hela vår enskilda älgjakt. Jag tror att de farhågor som här har yppats sannerligen inte är obefogade. Det är mig angeläget att med skärpa ta avstånd från lagrådets uttalande, som, om någon vill leta efter det, återfinns mitt på s. 152 i propositionen. Jag vill också rikta frågan till socialdemokraternas talesman: Tar ni avstånd från lagrådets här berörda uttalande? Om inte, är det ytterligt betänkligt, och jag har svårt att tänka mig att våra väljare avsett att ge oss mandat för en så långt gående åtgärd som denna. Vi riskerar att därigenom fältet läggs öppet för betydligt längre gående socialiseringar, och jag yrkar därför än en gång på bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Den fråga som vi nu behandlar är ur demokratisk synpunkt viktig. För oss socialdemokrater är det en angelägen uppgift att utveckla en god social rekreationspolitik för fler människor. Ett sådant inslag är det fria handredskapsfisket. För oss som bor bl.a. i Östergötland är denna frihetsreform mycket efterlängtad. Jag anser, liksom jordbruksminister Svante Lundkvist, att det fria handredskapsfisket är en vidareutveckling av den allemansrätt som vi har i vårt demokratiska land. För oss som bor i Östergötland har det varit mycket svårt att förstå varför det skall fordras fiskekort utefter södra ostkusten medan fisket är fritt i Norrland samt utefter västoch sydkusterna. Ännu obegripligare är att man i Blekinge och utefter Gotlandskusten får fritt fiska med nät men inte med spö. Den här demokratiska frihetsreformen har mötts med stor uppskattning i vida kretsar i vårt län. Det visar att förslaget har en mycket bred förankring hos den stora allmänheten, vilket har framkommit i tidningsartiklar, brev och enskilda telefonsamtal. Det är få ämnen som likt denna reform talar till östgötarnas hjärtan. Men som alltid när vi socialdemokrater genom åren lagt fram och genomfört olika reformer i syfte att nå frihet för de många, finns det även denna gång motståndare som mycket osakligt går till angrepp mot denna frihetsreform. I Östergötland har det varit protestmöten. Det är speciellt Sveriges fiskevattensägareförbund och Närke-Östergötlands jordägarförening som, med mycket osakliga påståenden, gått till angrepp mot den fiskande allmänheten, speciellt mot sportfiskarna. Enligt dessa två ägarorganisationer handlar förslaget om att man konfiskerar enskild egendom. Vi som skall besluta i detta ärende vet att detta förslag inte har att göra med någon stöld av enskilt vatten, och det har också lagrådet slagit fast. Vidare menar man att denna frihetsreform skulle vara ett skamgrepp av aldrig tidigare skådat slag. Denna typ av påståenden är grovt överdrivna, åtminstone för den som är någorlunda allmänbildad i fråga om historia och nutidshändelser. I stället upplever vi övriga östgötar ett slags skamgrepp, eftersom vår kuststräcka inte har varit fri för handredskapsfiske. Man påstår också att den fiskande allmänheten kommer att förstöra naturen i skärgården och förstöra fiskarnas redskap, och man fruktar för utfiskning av vissa fiskarter m.m. Vissa tror också att det kommer att bli en stor invasion av fritidsfiskare den 1 maj. Det tror inte jag. Jag tror att den breda allmänheten har annat att göra den dagen. Dessa två ägarorganisationer har genom sitt agerande i Östergötland bidragit till att underblåsa en allvarlig konfrontation mellan skärgårdsbefolkningen och den fiskande allmänheten. Det har uttalats att skärgårdsbefolkningens intresse för att ge hjälp och service till nödställda fritidsfiskare som kommer att utnyttja den nya fiskerätten kan försvinna. Jag är övertygad om att denna frihetsreform, som vi nu skall besluta om, kommer att bli en viktig möjlighet för en bred allmänhet att få uppleva skärgårdens miljö och natur. Jag är också övertygad om att allmänheten kommer att motsvara det förtroende som ett genomförande av förslaget innebär. Jag är lika övertygad om att skärgårdsbefolkningen och vattenägarna efter detta beslut kommer att välkomna och serva fritidsfiskarna på ett bra sätt, som de alltid har gjort. Östersjön borde kallas fredens hav, och den kallas också så ibland. Äntligen blir det nu fritt för oss östgötar att få fiska vid Östkusten. Fru talman! Jag tycker att detta är ett bra förslag, och jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! I det betänkande vi nu skall behandla har vi en rad motionsförslag. Dessa har det gemensamt att där föreslås att den enskilda människans ställning skall stärkas i förhållande till stat, kommun och vissa organisationer på bostadsområdet. Socialdemokraterna avvisar alla motionskrav. Inte den minsta lättnad i den lagstiftning som styr över människornas huvud är att vänta så länge socialdemokraterna och vpk har ett flertal i denna kammare. Just detta betänkande är mycket avslöjande för socialdemokraternas sätt att tänka och handla. Politiker, tjänstemän och ombudsmän är människors representanter i olika sammanhang. Det är de som vet bäst och med lagens hjälp styr och ställer i stort som i smått. Den argumentation som utskottsmajoriteten, socialdemokraterna och vpk, presterar för avslag på motionerna är erbarmligt svag. Nästan genomgående hänvisar man bara till tidigare ställningstaganden, att man har avvisat liknande motionsförslag. Man ids alltså inte argumentera för sina ställningstaganden. Detta upplever vi som mycket nonchalant. Fru talman! Jag skall exemplifiera vad jag har sagt genom att beröra några av de motionskrav som vi nu behandlar. Det är i dag svårt för människor som bosätter sig permanent på landet att få tomten utökad för att t.ex. hålla en häst eller några får eller kanske bedriva någon mindre fritidsodling utan att gården för den skull skall klassas som jordbruksfastighet. Vi moderater vill att fastighetsbildningslagen utformas så, att sådana här önskemål skall kunnas uppfyllas. Socialdemokraterna säger naturligtvis blankt nej. Europadomstolen har två gånger dömt Sverige för brott mot egendomsskyddet. I vår partimotion begär vi en översyn av expropriationslagen, så att den överensstämmer med Europakonventionen. Vi tycker att det är ett rimligt och riktigt krav efter vad som har hänt tidigare i Europadomstolen. Socialdemokraterna avvisar naturligtvis vårt krav. I en annan motion föreslår vi moderater att den som råkar ut för markintrång från samhällets sida skall få full ersättning, om möjligt ersättning i form av annan mark som stat eller kommun har. Socialdemokraterna säger nej och hänvisar till att den kommande planoch bygglagen kommer att ta upp dessa ersättningsproblem. Nu vet vi ju vad som fanns i det förslag som gick till lagrådet beträffande ersättningsfrågor, och vi kan konstatera att denna hänvisning bara är en undanflykt. Om socialdemokraterna får som de vill kommer ersättningarna bara att bli sämre. Man bryr sig inte om den enskilda äganderätten och skyddet för den. Samma sak gäller vårt krav på att avskaffa förköpslagen. Socialdemokraterna har gång efter annan utvidgat förköpslagen. Den ger i dag kommunerna möjlighet och gå in med förköp i praktiskt taget vilka affärer som helst — och kommunerna utnyttjar detta. Man resonerar ungefär så här: Det kan vara bra att ha den här fastigheten eller den här marken. Och kommunerna lägger under sig alltmera mark med den rätt som förköpslagen ger dem. Vi anser att förköpslagen skall avvecklas. Om kommunerna verkligen är i behov av mark och kan vidimera att det finns ett samhälleligt intresse för att de får den marken, har man expropriationslagen att ta till. Socialdemokraterna avvisar naturligtvis vårt förslag. När det gäller tillståndslagen, som reglerar vilka som har rätt att köpa hyresfastigheter, har vi begärt en översyn så att den inte skall hindra hedervärda människor att förvärva en hyresfastighet. Vi vill ha en översyn av lagen. Som den i dag fungerar är det nästintill näringsförbud. För en som inte tidigare har sysslat med sådan här verksamhet är det nästan omöjligt att komma in. Det är inte tillfredsställande, och vi begär alltså en översyn på den punkten. Vi får naturligtvis avslag av socialdemokraterna på vårt yrkande. När det gäller tillståndslagen tar vi också upp den tillståndsfrihet som socialdemokraterna har givit två organisationer, nämligen HSB och Riksbyggen. De är undantagna och behöver inte begära tillstånd för att förvärva en fastighet, medan däremot det privata SBC alltid måste begära tillstånd. Vi anser det otillständigt att man i lagen favoriserar två organisationer framför en annan. Vi kräver därför att även SBC skall ha samma möjlighet som de två konkurrerande organisationerna, HSB och Riksbyggen. Socialdemokraterna avvisar naturligtvis vårt yrkande. För att göra det lättare för dem som vill att övergå från hyresrätt till bostadsrätt införde den borgerliga regeringen en lag om förköpsrätt av den fastighet man bebor som hyresgäst. Socialdemokraterna hann inte mer än komma till kanslihuset förrän det kom en lagändring. Man sade att den här lagen inte gäller fastigheter som stat och kommun eller kommunalägda allmännyttiga företag äger. Där får det inte förekomma någon förköpsrätt. Och så ryckte man undan ungefär hälften av hela hyresbeståndet från möjligheten att övergå till bostadsrätt. Vi tolkar det så att socialdemokraterna inte litar på att människor själva kan äga och förvalta den bostad som de bor i. Man förföljer och gör allt för att göra det svårare att bilda bostadsrätter. I det sammanhanget kan jag ta upp lagförslaget från socialdemokraterna och vpk om hembud och priskontroll på bostäder i HSB och Riksbyggen under de tre första åren. Det är ganska famöst att majoriteten i bostadsutskottet — samma vecka som en stor utredning skall lägga fram ett betänkande — rusar i väg och lägger fram ett lagförslag i samma frågor som de som utreds. Varför har man så bråttom? Vad är det som har hänt? Ingenting har egentligen hänt. Man är bara rädd att man inte längre har majoritet efter den 15 september i år. Ger den här lagen några effekter? Först och främst blir det naturligtvis inga fler bostäder bara därför att man inför hembudsskyldighet och priskontroll. Det blir två typer av bostadsrätter på marknaden. Det kommer att bli svarta affärer i ökad utsträckning, och det kommer att bli svårt för människor att veta vad det är för bostadsrätt som de köper. Det är helt förvirrande att man här kastat sig in i en lagstiftning utan någon som helst utredning eller något remissförfarande. Vi motsätter oss detta och anser att bostadsrätten skall vara fri. Vi yrkar därför avslag på socialdemokraternas framställning i det här stycket. Tillsammans med centern och folkpartiet föreslår vi i motioner som följts upp med en reservation att Hyresgästernas riksförbund inte skall få ha kvar sin rätt att belasta hyran med kostnader för s.k. boinflytande verksamhet och fritidsverksamhet. Men socialdemokraterna fortsätter med den orättvisa uttaxeringen och slår vakt om rörelsen närstående organisationer och ger dem favörer. På liknande sätt agerar man när det gäller hyresgästernas rätt att själva få förhandla om sin hyra. Vi tycker att det är den enskilda människan som skall ha den rätten — den skall inte tas av någon organisation utan att den enskilde i så fall gett organisationen uppdraget. Detta är några av de motioner som behandlas i detta betänkande. Det genomgående är att vi moderater — i många fall också centern och folkpartiet — hela tiden vill försöka stärka den enskildes ställning gentemot samhället och gentemot organisationerna. Inte på någon punkt har socialdemokraterna kunnat gå oss till mötes — man har helt enkelt inte intresse av att lösa de här frågorna. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som de moderata ledamöterna i bostadsutskottet står bakom, antingen ensamma eller tillsammans med folkpartiets och centerns ledamöter.

Fru talman! Att främja enskilda människors möjligheter till samverkan för att därigenom kunna lösa gemensamma frågor och tillgodose gemensamma intressen är en viktig del av centerns ideologi.

Därför är det självklart för centerpartiet att man är mycket positivt inställd till bostadsrättsformen — människors samverkan för att lösa bostadsfrågan genom att samarbeta med andra i en bostadsrättsförening. Vi tycker att bostadsrätten är en bra boendeform. Därför är våra yrkanden i motioner och i reservationer som är fogade till bostadsutskottets betänkande 12 viktiga. Rolf Dahlberg nämnde de reformer som genomfördes för ett par tre år sedan när det gällde att skapa förutsättningar för ett utökat bostadsrättsägandei det befintliga beståndet. Vi fann att den intresseanmälan — vilket var den teknik man valde — som hyresgästerna kunde lämna in till tingsrätten om att få köpa en fastighet när den var till salu var en viktig del när det gällde att få till stånd ett utökat bostadsrättsägande. Vi föreslår därför att detta åter skall bli möjligt. Denna förköpsrätt skall inte som i dag gå genom kommunen, vilket den socialdemokratiska majoriteten har beslutat. Vi menar att statens och kommunernas fastigheter också skall vara inbegripna i det bostadsbestånd som man kan göra intresseanmälan för. Det skall räcka att en majoritet av hyresgästerna vill göra denna intresseanmälan. Vi anser att kommunen, såsom ägare av de allmännyttiga bostadsföretagen, också skall vara positivt inställd, om hyresgästerna i ett allmännyttigt bostadsföretag gör en sådan intresseanmälan och att kommunen då skall ta upp överläggningar om möjligheten att tillgodose hyresgästernas intressen. Vi vill i det kommunalpolitiska arbetet verka för att nyproduktionen av bostadsrätter utökas. Jag tycker att den politiska kombinationen i betänkandet är litet konstig. Det är moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet som har reserverat sig för en rad åtgärder för att främja bostadsrättsformen. Socialdemokraterna har tidigare haft ett starkt intresse för bostadsrätter. Jag tror också att de fortfarande har det. De har ju ett starkt inflytande i en av de största organisationerna på bostadsrättsområdet, nämligen i HSB. Under ett antal årtionden har socialdemokraterna ställt den kommunala organisationen och de kommunala synpunkterna i förgrunden och sagt att de allmännyttiga bostadsföretagen skall kunna tillgodose de intressen människor kan ha från bostadssocial och bostadspolitisk synpunkt. Vi önskar att socialdemokraterna återgår till den inställning man tidigare hade, nämligen att medverka till åtgärder som starkt främjade bostadsrätten. Jag hoppas att en sådan förändring skall kunna komma till stånd när det gäller socialdemokraternas inställning. Men enligt det betänkande som vi nu behandlar är det tvärtom. Framför allt gäller det förslaget att omedelbart, trots att bostadsrättskommittén nu knappt har hunnit lägga fram sitt betänkande, slå till med bestämmelser om priskontroll och hembud. Mot detta kan man i första hand invända att vi rimligtvis borde ha avvaktat bostadsrättskommitténs förslag och naturligtvis även de synpunker som från olika håll kan komma fram när olika instanser har möjlighet att avge synpunkter på förslaget. Det har man alltså inte gjort. Men den viktigaste invändningen är att det förslag som socialdemokraterna och vpk ställer sig bakom är principiellt felaktigt. Med detta förslag försöker regeringen bota en del symptom ii stället för att angripa de egentliga orsakerna. Diskussionen rör sig i stor utsträckning om bostadsrättsmarknaden och bostadsrättspriserna i Stockholmsregionen, men den kan inte vara representativ för hela Sverige. Egentligen borde man undersöka vad det är som gör att efterfrågan på bostadsrätter är så stor i Stockholm, och mot bakgrund av de argument som framförts borde lösningen på problemen rimligtvis vara att man ökar tillgången på bostadsrättslägenheter för att därmed få en bättre balans på marknaden. En fråga som man i det sammanhanget kan ställa sig är också om det inte helt enkelt är på det sättet att de generella ekonomiska villkoren i bostadsfinansieringen är alltför generösa, eftersom priserna kan stiga snabbt i vissa områden. Bakom utvecklingen i Stockholmsregionen ligger naturligtvis trycket från en fortsatt stark expansion, som gör att det där finns en efterfrågan på bostäder på ett annat sätt än i landet i övrigt. Åtgärder inom andra områden borde därför behöva vidtas för att minska trycket på Stockholm. I reservation 12 har vi från centern, folkpartiet och moderaterna utförligt motiverat både de invändningar vi har när det gäller metoden att omedelbart slå till med ett förslag beträffande överlåtelsekontrollen och våra invändningar i sak mot utskottsmajoritetens förslag som sådant på denna punkt. På samma sätt som vi på bostadsrättsområdet vill öka den enskildes ansvar och engagemang vill vi också stärka de enskilda hyresgästernas möjligheter att bestämma hur och av vem de vill företrädas. Centerpartiet har väckt ett antal motioner om förändring av hyresförhandlingslagen. När den lagstiftningen infördes gav den i princip möjlighet för den enskilde att själv bestämma vilken organisation som skall företräda honom, meni praktiken har det blivit så att Hyresgästernas riksförbund i stort sett har fått monopol i det avseendet. I den allmänna bostadspolitiska debatten är det mycket vanligt att det framförs kritik mot detta, och från hyresgästernas sida upplever man det som felaktigt. Vi tycker att lagstiftningen skall ändras på ett sådant sätt att förhandlingsrätten bygger på ett uppdrag som de som bor i en fastighet lämnar. De kan välja att bilda en egen organisation för sin fastighet, och då skall de naturligtvis själva ha förhandlingsrätten i organisationen, men om de vill låta sig företrädas av en större organisation skall detta bygga på att man inom den aktuella föreningen fattar ett sådant beslut. I fjol var rubriken på vår motion ”Gör hyresgästerna myndiga!”. Vi tycker att det var en bra rubrik. Den enskilde skall känna att hans eget beslut är det som styr. I utskottet och i motioner har vi också diskuterat möjligheten till förändringar inom förhandlingssystemet och de villkor som gäller för dets.k. bruksvärdessystemet. Vi kan konstatera att bostadsområdet är starkt reglerat och att det sätt på vilket vi fastställer hyror bör ses över. Vi är emellertid i vårt land mycket försiktiga med att experimentera eller bedriva försöksverksamhet på det här området. Från centerns sida tycker vi att det borde vara möjligt att i en region med ganska god balans mellan tillgång och efterfrågan på lägenheter förhandla på ett friare sätt. Vi tror att väljer vi ut ett område för försöksverksamhet skulle vi kunna få positiva erfarenheter. Med organisationer på resp. sidor borde det inte vara några problem med att man från samhällets sida reglerade hyresförhandlingsmetoderna mindre. Till detta kommer också att en rad skattelagar som införts helt enkelt sätter systemet ur spel. Både fastighetsskatten och nu senast vinstdelningsskatten i löntagarfondssystemet får sådana effekter att det inte längre går att göra riktiga jämförelser mellan olika ägarkategorier. Vi anser också att den lag som infördes för några år sedan om s.k. bostadsanvisning är ett exempel på en typ av lagstiftning som vi i dag egentligen inte skulle behöva. Låt mig avslutningsvis ta upp vissa frågor, bl.a. den om översyn av reglerna för ersättning vid markintrång m.m., där vi från vår sida inte har reserverat oss. Vi menar att dessa frågor måste komma upp i direkt anslutning till diskussionen om en ny bygglag. Det förslag till ersättningsreg ler som finns i remissen är för oss omöjligt att acceptera, men vi menar att arbetstekniskt sett för riksdagen bör beslutet om nya regler anstå till dess att man först fattat beslut om bygglagen.

Fru talman! När riksdagen i dag tar ställning till bostadsutskottets betänkande om vissa fastighetsrättsliga lagstiftningsfrågor är det bl.a. en fråga som särskilt måste uppmärksammas. Vad jag syftar på är överlåtelsekontroll avseende bostadsrätt. Detta förslag måste med kraft avvisas. I debatt efter debatt har vi från folkpartiet framfört våra krav på åtgärder som kan stödja en ökning av antalet bostadsrätter och motsatt oss de förändringar som socialdemokraterna lika oförtrutet föreslagit och genomdrivit, förändringar som genom sin tillämpning bromsat en utveckling som skulle komma dem som önskar välja bostadsrätten som boendeform till godo. Det har under årens lopp mer och mer stått klart att socialdemokraterna inte delar vår uppfattning om att bostadsrätten är en boendeform som genom sin konstruktion ger möjlighet till påverkan och gemenskap mellan de boende som är något positivt. På annat sätt kan man inte tolka de förändringar man gjort i tidigare beslut. Bland dessa kan nämnas reavinstbeskattningen som har införts och när det gäller förändringar den inskränkning i hyresgästernas rätt till förköp som drabbat hyresgäst i hus ägda av allmännyttan. Folkpartiet har i år i sin partimotion, liksom föregående år, vänt sig mot att man övervägde att avskaffa förbudet mot hembud. Vi yrkade förra året att bostadsrättskommittén skulle befrias från sitt uppdrag att utreda möjligheten till hembud. Den paragraf, 11 a §, i bostadsrättslagen som behandlar frågan om hembud utgör nämligen en viktig del i lagen. Vi har i år, lika litet som förra året, fått gehör hos utskottets socialistiska majoritet för vårt krav. Det som är än mer upprörande är att innan den kommitté som övervägde just frågan om hembud lagt fram sitt betänkande föreslår samma socialistiska majoritet, att riksdagen skall besluta om en ändring i bostadsrättslagen som skall göra det möjligt för de folkrörelsekooperativt anknutna bostadsrättsföreningarna att i sina stadgar ta in förbehåll om återköpseller lösningsrätt under en treårsperiod. Man kan därför protestera både mot tillvägagångssättet och mot ändringsförslaget. Jag vill först uppehålla mig vid tillvägagångssättet. Det visar att man från socialdemokraternas sida inte drar sig för att genom dagens lagändring legalisera överträdelser som skett mot gällande lag. Man kan aldrig bortförklara sambandet mellan förslaget från utskottets majoritet och den dom som avkunnats i marknadsdomstolen mot en regional HSB-förening som satt sig över lagens förbud mot hembud. Att man sedan även föregriper remissomgången av bostadsrättskommitténs förslag är mycket upprörande. Så till själva förslaget. Vi har från folkpartiet aldrig hävdat att man löser problemen med de höga överlåtelsepriserna genom priskontroll och hembud. Ett ökat utbud av bostadsrätter måste bli det bästa medlet för att lösa problemen. Nu är de höga överlåtelsepriserna i stor utsträckning ett storstadsproblem. Det är givetvis inte möjligt att genom nybyggnad och omvandling helt tillmötesgå kravet på fler bostadsrätter i dessa regioner, men en ökning är möjlig. Det är dock så att man med kännedom om socialdemokraternas inställning i frågan om hembud vet att de endast använder storstadsregionernas bostadsrättsmarknad som ett skäl och en ursäkt för att kunna ändra lagen. Det är också helt orimligt att hävda att de föreslagna ändringarna skulle vara positiva för bostadsrätten och skapa möjlighet för fler människor att bli ägare till en bostadsrätt. Tvärtom, det blir genom priskontroll en sämre rörlighet på marknaden, och tillsammans med den reavinstbeskattning som den socialistiska majoriteten förra året mot vår vilja drev igenom i denna kammare reser man hinder, och rörligheten blir mindre. Den helt naturliga strävan att ge möjlighet för människor att under sin levnad anpassa sin bostad efter de behov man som familj eller ensamstående har begränsas av de åtgärder socialdemokraterna vidtar. Tyvärr är dagens förslag troligen bara början på en ändring av lagen och därför ser vi med oro på framtiden, om socialdemokraterna får möjlighet att gå vidare på sin klart bostadsrättsfientliga väg. De förslag som kommer från majoriteten i bostadsrättskommittén visar tydligt att oron är berättigad. Vi vet också att det länge gjorts framställningar från ledande socialdemokrater i bl.a. Stockholms kommun när det gäller att genom hembudskrav öka kommunens inflytande över bostadsrättsföreningar som bildas. Det är direkt stötande att på det här sättet ge kommunerna möjlighet att för all framtid bestämma över enskilda bostadsrättsföreningar och deras stadgar. Det enda som nu kan, och bör, sägas om detta är att dessa förslag måste avvisas, om de kommer, och att de helst aldrig borde komma till riksdagen för beslut. På dagens förslag om överlåtelsekontroll yrkar vi således avslag. Fru talman! Vi i folkpartiet tar i vår partimotion upp frågan om förköpslagen. Bakgrunden till våra yrkanden är att vi motsatt oss regeringens förslag i proposition 1983/84:141 om ett vidgat användande av förköpslagen och att vi anser att kommunernas behov av kommunal förköpsrätt numera saknas. Förhållandena är i dag helt annorlunda än de var då man gjorde stora utbyggnader i kommunerna. Det är i dag den enskilde kommuninnevånarens inflytande som måste öka gentemot kommunerna. Genom de utvidgningar som skett kan enskilda, i vissa kommuner, i praktiken nästan helt förvägras att förvärva fastigheter. Vi har därför två yrkanden — dels ett yrkande om att de förändringar som beslutades med anledning av proposition 1983/84:141 avskaffas, dels att det sker en översyn av lagen. Vi i folkpartiet anser också att bruksvärdessystemets brister blivit alltmer uppenbara. Vi har därför i år, liksom föregående år, föreslagit att riksdagen beslutar om att starta en försöksverksamhet i syfte att avveckla bruksvärdessystemet. Det bör ske i ett antal kommuner i och med att man där inför fri hyresmarknad. Denna försöksverksamhet bör därefter utvärderas. Skälen till att bruksvärdessystemet bör omprövas är många. Vi vet att de allmännyttiga bostadsföretagen, som är de företag på vilka hyressättningen grundas, i hyresförhandlingarna inte alltid lyckas erhålla kostnadstäckning. Det har å ena sidan medfört ett eftersatt fastighetsunderhåll. Å andra sidan, i den mån man från staten gått in med subventioner, har det givit upphov till obalans. Det senaste exemplet på att bruksvärdessystemet satts ur spel är de åtgärder som kopplades till införandet av fastighetsskatten. Vidare anser vi att den ursprungliga tanken, att även lägesfaktorn skulle påverka hyressättningen, nu mer eller mindre helt åsidosätts. Folkpartiet anser att den bör ges ökad vikt, vilket betyder att hyressättningen bättre motsvarar hyresgästernas värderingar. Vi har också i vår motion tagit upp frågan om den enskildes ställning i förhållande till hyresgäströrelsen. Vi anser att organisationerna utgör en viktig del av vårt samhällsliv. Fria och livskraftiga organisationer är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Man måste dock vara uppmärksam, så att enskilda individer inte kommer i kläm, och intresseorganisationerna får inte heller ges myndighetsliknande karaktär. Vi har förvisso sett exempel på att uppgörelser mellan organisationer och staten blivit alltmer vanliga. Vi vänder oss också mot att organisationerna fått utrymme i den dömande makten. Det gäller bl.a. partsorganisationerna på bostadsområdet, som är representerade i hyresnämnderna. Dessa hyresnämnder var ursprungligen avsedda att fungera som medlingsinstanser. De har nu erhållit prövningsrätt i allt fler frågor. Eftersom den dömande makten i ett rättssamhälle bör vara opartisk, yrkar vi att hyresnämndernas och bostadsdomstolarnas uppgifter överförs till de allmänna domstolarna. Genom hyresförhandlingslagen har organisation av hyresgäster givits rätt att förhandla även för icke-medlemmars räkning. Lagstiftarnas mening var att även från hyresgäströrelsen fristående föreningar skulle erhålla förhandlingsrätt. Tyvärr har så inte blivit fallet. Hyresförhandlingslagen måste därför ändras, så att föreningar utanför Hyresgästernas riksförbund ges större möjligheter till förhandlingsrätt. Den organisation som åtnjuter majoriteten av hyresgästernas förtroende skall företräda dessa. På sikt bör möjligheter skapas för hyresgäster att få egen förhandlingsrätt. Så några ord om de avgifter som erläggs som förhandlingsersättning, boendeinflytandeersättning och ersättning för fritidsverksamhet. När det gäller avgifterna till fritidsverksamhet och boendeinflytande finns det inget direkt lagstöd för uttag av dessa. Det är också helt klart att dessa verksamheter inte kan utnyttjas, och kanske inte önskas, av alla hyresgäster. Vi hör också ganska ofta protester från hyresgäster på grund av att de ej kan befrias från avgifterna. Vi har i vår motion yrkat att ersättning för boinflytande och fritidsverksamhet inte skall anses som hyra och att en precisering sker i hyreslagen. Till sist, fru talman! Folkpartiet, centern och moderaterna upprepar åter det tidigare yrkandet om att bostadsanvisningslagen bör upphävas.

Fru talman! ”Varje medborgares rätt att erhålla en människovärdig bostad tillgodoses av samhället. Effektiv hyreslagstiftning.” Detta är ett citat hämtat från nuvarande vpk:s första partiprogram, punkt 10, antaget av Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti år 1917. Kampen för bostaden som en social rättighet och kampen för lagstiftning till hyresgästernas stöd är således lika gamla som partiet. De förbättringar som har skett av hyreslagstiftningen är resultat av en medveten kamp från arbetarrörelsens och hyresgäströrelsens sida. De första hyresgästföreningarna och Hyresgästernas riksförbund har skapats som instrument för denna kamp och har haft en avgörande betydelse. Kommunisterna har från första början aktivt deltagit i detta arbete och dess verksamhet, inte minst då det gäller opinionen för en bättre lagstiftning. Det har varit en hård och lång kamp, som landets hyresgäster har fört med blockader och hyresstrejker som inslag, men det har framför allt varit ett tålmodigt opinionsarbete tillsammans med arbetarrörelsens organisationer. Kampen har varit framgångsrik och har resulterat i långt gående förbättringar bl.a. då det gäller besittningsskyddet/kvarboenderätten, rätten till reparation och underhåll, rätt till byte och överlåtelse av lägenhet och vissa hyresspärrar mot oskälig hyra. Trots olika framsteg återstår alltjämt mycket i arbetet för en bättre lagstiftning. Vpk har i olika sammanhang påtalat brister i lagstiftningen och krävt förändringar och förbättringar så att hyresgästerna får mera att säga till om. De motionsförslag från vpk som behandlas i förevarande betänkande skall ses som ett led i vpk:s arbete på detta område. Jag övergår till att göra några kommentarer om olika motioner, till innehållet i betänkandet, till några reservationer och till vad som sagts i debatten från borgerligt håll.

Det är det som vpk-motionen handlar om. Utskottet säger vidare att kommun resp. organisation av hyresgäster har ett avgörande inflytande som förhindrar s.k. lyxsanering.

Vi har vänt oss mot detta, och vi vill ha en förändring. När det gäller omvandlingen till privatägda bostäder i olika former sägs bl.a. i betänkandet att utvecklingen i främst de centrala storstadsområdena inte synes tala för att en sådan omvandling skulle ha någon större omfattning eller leda till några problem. Man bortser tydligen från att omfattningen inte behöver vara särskilt stor för att betydande olägenheter skall uppstå. Även en ganska begränsad omvandling är, enligt vpk:s mening, oacceptabel från bostadssociala och fördelningspolitiska utgångspunkter. Problemen är och upplevs som stora för de hyresgäster som drabbas, de som inte har råd att bo kvar efter en omvandling och som slås ut ifrån bostäder där de kanske har bott i ett helt verksamt liv. Nu säger utskottet att man inte har någon annan uppfattning än motionärerna om det angelägna i att motverka spekulation med bostadsfastigheter, men uttalar farhågor för att en skärpning av lagstiftningen, på sätt som vi föreslår, kan få men för det fortsatta förnyelsearbetet.

Det är bra att s-vpk-majoriteten i utskottet föreslår ett tillkännagivande till riksdagen angående åtgärder som syftar till att motverka undermålig förvaltning av hyresfastigheter, och att socialdemokraterna där insett och erkänner att det kan förekomma vanvård som hyresgästerna inte rår på med gällande bestämmelser. När det gäller överlåtelsekontroll av bostadsrätter har det blivit en stor debatt om utskottsmajoritetens —s och vpk — förslag till rätt för de HSB och Riksbyggeföreningar som vill detta, att ta in och tillämpa vissa bestämmelser i sina stadgar. Det är underligt och svårt att förstå den upprördhet som företrädare för de borgerliga partierna och privata bostadsrätter visar över förslaget att ge folkrörelsekooperativa bostadsrättsföreningar rätt att tillämpa hembudsskyldighet vid försäljning av nya bostadsrätter. Hade övriga riksdagspartier gjort som vpk — gått emot avskaffandet av bostadsrättskontrollagen — hade den största delen av spekulationen kunnat undvikas och nya regler hade inte behövt införas. Vad det handlar är ju att ge de bostadsrättsföreningar och deras medlemmar, som vill medverka till att begränsa spekulationen i samband med försäljning av nya bostadsrätter, möjlighet till detta. Förslaget kan ses som ett, om än litet, bidrag till fortsatta åtgärder att begränsa och stoppa en utveckling som innebär att hushåll med normala inkomster inte kan köpa en bostadsrätt i bl.a. Stockholms stad. Hyressättningssystemet har tagits upp i motioner från olika partier, och från de borgerliga partierna har man förslag om avveckling av bruksvärdessystemet alternativt utredning och försöksverksamhet med marknadshyror. Bruksvärdessystemet är, sägs det bl.a., inte tillräckligt marknadsanpassat och sägs inte ta hänsyn till bostadens läge. Det finns, säger man, risk för en svart hyresmarknad om man inte får en marknadsanpassad hyressättning. Det skulle alltså vara risk för en svart hyresmarknad, om inte hyrorna fick höjas till en nivå som många hushåll inte förmår betala.

Alla former av experiment av den typ som borgarna av olika graderingar nu föreslår måste naturligtvis avvisas.

Skulle ni exempelvis vara beredda att medverka till att John-Olle Persson i Stockholm fick ta hand om dessa pengar och använda dem för att förbättra service, kommunikationer och miljö i förorterna och därmed göra bostäderna där mera attraktiva? I så fall tror jag att det finns utrymme för en diskussion som gäller frågan om att tillmäta lägesfaktorerna något större betydelse än vad som nu görs, men inte annars. Det vore orimligt om olika samhällsinsatser, som betalas av medborgarna över skattsedeln, skulle tillfalla privata fastighetsägare över hyrorna utan att de har gjort något som helst för att bidra till detta. Vpk har kritiserat bruksvärdesbestämmelserna från helt andra utgångspunkter, och vi upprepar förslaget att hyran vid en prövning inte skall anses som skälig, om den är högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Till betänkandet finns fogad en vpk-reservation, nr 16, mot utskottsmajoritetens förslag att helt slopa taxan för förmedling av fritidslägenheter. Vi anser det befogat att från taxereglering undanta uthyrning för kortare tid än tre månader men vill behålla viss avgiftskontroll för förmedlingar som avser längre tid. Fru talman! En aktiv kommunal bostadsförmedling är ett nödvändigt inslag i en social bostadspolitik, där en rättvis fördelning av bostäder utgör en viktig del. Då behövs också en lagstiftning som tillförsäkrar kommunerna anvisningsrätten för nyproducerade och ledigblivna lägenheter. Detta är också nödvändigt för att kommunerna på ett bra sätt skall kunna fullgöra de uppgifter som är förenade med deras ansvar för bostadsförsörjningen åt sina invånare. Den lagstiftning som finns är alltför bristfällig för att kunna uppfylla kravet på rättvisa i fördelningen av våra bostäder och motverka segregationen i boendet. Det kan enligt vår uppfattning inte vara riktigt att fastighetsägare skall kunna vägra att ta emot hyresgäster som anvisas av bostadsförmedling. Det är kränkande mot den enskilda människan och djupt odemokratiskt att fastighetsägare, som ofta uppburit statliga lån och subventioner för att bygga bostäder, kan sortera ut hyresgäster och hushåll med många barn, invandra re, arbetslösa osv. Statliga lån borde självklart inte utgå till fastighetsägare som vägrar att godta hyresgäster som bostadsförmedlingen anvisar. Det finns många exempel från senare tid som visar hur privata hyresvärdar avvisat hyresgäster som både haft stadigvarande jobb, relativt bra inkomster och dessutom har haft goda referenser från tidigare hyresvärdar. Vpk har under många år i olika sammanhang förordat en obligatorisk bostadsförmedling, en lag om kommunal anvisningsrätt för alla lägenheter, dvs. äganderättssmåhus, hyresoch bostadsrättslägenheter. Vpk har också vid olika tillfällen pekat på vilka förändringar som behöver göras — förändringar i bostadsfinansieringsförordningen, bostadsförsörjningslagen och den mycket bristfälliga bostadsanvisningslagen. Bostadskommittén har i sitt delbetänkande uttalat sig för en förstärkning av bostadsförmedlingarnas resurser och en översyn av lagstiftningen på detta område. Detta är bakgrunden till vår motion om förmedlingen av bostäder, och jag skall inskränka mig till dessa kommentarer beträffande den motionen. Vpk har begärt att regeringen skall lägga fram förslag om ändrad lagstiftning så att övernattningsbostäder kan ställas till bostadsförmedlingarnas förfogande. I Stockholm finns ett stort antal bostäder som används i huvudsak för tillfällig övernattning och dubbelboende.

Här avses då inte lägenheter som används av personer vilka för sin yrkesverksamhet under längre tid vistas i Stockholm. Vad det främst gäller är sådana lägenheter som disponeras av företag eller personer och som utnyttjas bara vid enstaka tillfällen. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till tidigare ställningstaganden och bostadskommitténs pågående arbete. Jag yrkar bifall till reservation nr 19 liksom till övriga vpk-reservationer. Så några kommentarer till vad som har sagts i debatten. Rolf Dahlberg talade om den förhandlingsrätt som Hyresgästernas riksförbund har. Det är kanske då skäl att upprepa att Hyresgästernas riksförbund och hyresgästföreningarna inte har något förhandlingsmonopol. Hyresgäster som sammansluter sig i en annan organisation och kan visa att de är kompetenta att klara förhandlingsfrågorna kan alltså själva förhandla. Därför blir jag varje gång lika förvånad när man angriper den här frågan. När Rolf Dahlberg talar om att hyresgästerna måste ha rätt att själva förhandla utan att någon organisation lägger sig i det kan man naturligtvis fråga: Menar Rolf Dahlberg att hyresgästerna var för sig skall förhandla med sina hyresvärdar? Det vore intressant att få ett besked på den punkten. Kjell Mattsson påpekade när det gällde prishöjningen på bostadsrätter att Stockholmsregionen inte är hela Sverige. Det är riktigt. Men i ingen annan del av landet har det skett en så snabb och stor omvandling från vanliga hyreslägenheter till bostadsrättslägenheter som just i Stockholm. Det handlar om ett par tusen lägenheter om året som under de senare åren har omvandlats till bostadsrättslägenheter. Företeelsen att vi har fått ett så stort tillskott av bostadsrätter varje år har sannerligen inte hjälpt till att pressa ned priserna, Kjell Mattsson. Tvärtom har priserna fortsatt att stiga, och de stiger ännu. Till sist vill jag göra en kommentar till det som Kerstin Ekman sade med anknytning till det förslag som nu föreligger. Det gällde problemet att överlåtelsepriserna inte löses med regler angående hembud. Hur vore det om man i valfrihetens namn accepterade att de berörda medlemmarna i resp. bostadsrättsförening själva får bestämma om de vill ta in en hembudsklausul? Det är det och ingenting annat som förslaget handlar om. Det har talats om att bruksvärdessystemet skulle åstadkomma obalans. Det är först på senare tid som det har blivit en viss balans där hyresgästernas intressen bättre tillgodoses. Det är klart att det går ut över privata fastighetsägare. Men den utvecklingen hälsar i varje fall jag med tillfredsställelse. Äntligen har vi kommit så långt att bruksvärdessystemet börjar kunna användas också till fördel för hyresgästerna.
Fru talman! Tore Claeson beskrev hur förhandlingarna går till på hyresmarknaden. Han hävdar att Hyresgästernas riksförbund inte har något förhandlingsmonopol. Det är riktigt så till vida att de enligt lagen inte har ett sådant monopol. Men i praktiken har de det. De förhandlar för 99,99 96 av hyresgästerna. Jag tror att vi har två eller tre mycket små organisationer som har lyckats så att säga spränga sig igenom det faktiska monopol som Hyresgästernas riksförbund har. Förbundet har fått monopol genom att det är en av de instanser som prövar en ny organisation. De kan därmed reglera vilka som eventuellt skall få komma in på marknaden. Vi reagerar mot detta faktiska förhållande, och vi säger att det inte är rimligt att en organisation skall få uppträda som myndighet och ha myndighetsfunktion, vilket är fallet i dag. Vi kommer med all sannolikhet att göra allt för att få en total ändring till stånd. Man skall ge den enskilde hyresgästen rätt att bestämma om han själv vill förhandla med hyresvärden eller om han vill lämna sin förhandlingsrätt till någon organisation. Eller också vill han kanske bilda en egen förhandlingsförening i den fastighet där han bor. Den enskilde hyresgästen skall själv få bestämma detta. Sådana tankar har man naturligtvis inte i vpk. Där vill man ordna det uppifrån, över människornas huvuden. Tyvärr har också socialdemokraterna samma inställning.
Fru talman! Jag har två kommentarer till Tore Claesons anförande. Han började med att säga att människor skall ha bra bostäder och att detta skall tillgodoses av samhället. Vi har självfallet den inställningen att målsättningen för arbetet i det bostadspolitiska sammanhanget är att försöka åstadkomma möjligheter för alla att ha bra bostäder. Men vår uppfattning bygger på att samhället ger förutsättningar för enskilda människor att själva engagera sig för att åstadkomma denna goda bostadssituation. Min andra kommentar gäller diskussionen om bruksvärdessystemets effekter, speciellt på hyressättningen i t.ex. storstäders centrala delar. Människor är beredda att betala mera för att få bo centralt. Vi kan t.o.m. säga att vi i dag genom annan lagstiftning, typ skattelagstiftning, gör det fördelaktigt att bo centralt. Det ges schablonavdrag när vi deklarerar. Om man bor centralt och har nära till sitt arbete har man inte någon kostnad för att ta sig dit. Det finns en rad andra fördelar som den som bor centralt värdesätter. Då måste man fråga sig: Går denna förmån till rätt människor, sett ur den synpunkt som både jag och Tore Claeson företräder, nämligen att det stöd som samhället ställt till förfogande skall gå till de grupperingar som behöver det bäst? Kanske är det helt enkelt på det sättet att vi gynnar grupper som skulle klara att betala mera själva. Då skulle man ju få den effekten, att om det var allmännyttigt ägda fastigheter, skulle deras ekonomi förbättras, och den utjämning av servicen som Tore Claeson talar om är i så fall en sak som man har fria händer att själv arbeta med. Gäller det privatägda fastigheter, bör detta rimligtvis ge utslag i form av en bättre beskattningsbar inkomst. Nu har vi visserligen tagit ifrån kommunerna effekterna av om det är juridiska personer. Då hamnar inkomsten helt och hållet hos statsverket. Men annars hade det rent automatiskt verkat på det sättet, att Stockholms eller Göteborgs skatteinkomster hade ökat och därmed också de förutsättningar man har för att hålla god service i andra områden.
Fru talman! Den ena frågan som jag tänkte ta upp gäller om det är helt ur vägen att man ger bostadsrättsföreningarna möjlighet att ha en överlåtelsekontroll. Ja, det är det av två skäl. Det ena skälet är att förbudet mot hembud är viktigt. Man tar ett första steg på en väg där man gör intrång på det individuella ägandet och de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Vidare är slutmålet på den här vägen — som vi ser det — oacceptabelt, nämligen att man skall skapa möjlighet att ställa bostadsrättsboendet som helhet under kommunal kontroll. Det gäller till slut den enskildes önskan och rätt att få välja den boendeform som han anser vara bäst, och detta får man inte inkräkta på. När det gäller detta med förhandlingsmonopolet: det finns inget förhandlingsmonopol — det är helt riktigt — eftersom vi har en lag som ger rätt till annan organisation att förhandla. Men om inte lagens tillämpning leder till de resultat som man önskar, då måste man se över lagen. Om det prövningsförfarande, som tillämpas för att ge förhandlingsrätt åt andra organisationer än den etablerade hyresgästorganisationen, inte fungerar, så är det nödvändigt att få en lagändring. Det tycker vi är mycket, mycket viktigt.
Fru talman! Rolf Dahlberg säger att hyresgästföreningarna i praktiken nästan har monopol när det gäller förhandlingarna, och det kan väl vara riktigt. Men det är i så fall bara ett belägg för att hyresgäströrelsen, hyresgästföreningarna, sköter det här på ett bra sätt. De förvaltar det uppdrag — det förtroende — som denna riksdag har gett hyresgäströrelsen inom det här området på ett bra sätt. Och i precis samma takt som man har intresse av och vill och kan tillskapa organisationer av olika slag, som önskar och kan ta över de här förhandlingarna samt visar att de är kompetenta att göra det, får ju också andra än hyresgästföreningarna förhandla. Jag tycker alltså att Rolf Dahlberg slår in öppna dörrar med sitt resonemang.

Den frågan fick jag inget svar på, och därför upprepar jag den. Jag vet också, Kjell Mattsson, att det finns människor som är beredda att betala mera för att bo centralare än de gör i dag. Men de centralt belägna flerbostadshusen i vårt land är ju som regel privatägda. I Stockholms stad, som det numera återigen heter, är över 80 90 av lägenheterna i innerstadsdelarna privatägda. Det är ostridigt att om man skulle ändra på de nuvarande bruksvärdesbestämmelserna på sätt som ni från borgerligt håll önskar, skulle det betyda att man tillför privata fastighetsägare förmögenhetsökningar i miljardklassen. Jag frågar alltså en gång till: Är ni beredda att, för den händelse att man får ett system där lägesfaktorerna starkare slår igenom i form av hyreshöjningar, låta vinsterna härav gå till förbättringar av förhållandena för dem som inte bor så centralt?
Fru talman! Jag skulle kanske ha väntat tills socialdemokraternas talesman har yttrat sig i dessa frågor, men jag kan inte låta Tore Claeson stå oemotsagd här när han undanhåller fakta som han mycket väl känner till. Tore Claeson säger att Hyresgästernas riksförbund förvaltar det uppdrag som det har fått. Ingen av hyresgästerna har givit dem detta uppdrag. Förbundet har genom lagstiftning tillförskaffat sig den position som det har. Man frågar icke en hyresgäst om denne vill att man skall förhandla för honom, utan man bara gör det. Sedan taxerar man över hyran ut kostnaderna härför. Man sitter vidare i de partssammansatta nämnderna och domstolarna i den positionen att man kan utestänga dem som vill försöka hitta en bättre väg att förhandla fram sin hyra. Tore Claeson vet mycket väl att det i praktiskt taget samtliga fall där det har kommit fram önskemål från en grupp av hyresgäster om att få bilda en ny organisation har blivit stopp för detta, på grund av det att har hävdats att de inte har kompetens att klara uppgiften. Det är bara två eller tre små föreningar i Sverige som har lyckats ta sig igenom nålsögat, och de förhandlar beträffande mindre än hundra lägenheter. Den beskrivning som jag ger är sann. Man har en monopolställning, och den utnyttjar man maximalt. Nu är man livrädd för att en eventuell borgerlig regering skall ändra på gällande ordning. Om man är så duktig som man menar skulle man väl inte ha något emot att andra föreningar fick konkurrera på lika villkor. Men det är självfallet mycket bekvämt att vara ensam på marknaden och dessutom kunna träffa överenskommelser som innebär att man får ut procentandelar av hyran. Om hyresvärdarna får höja hyran mera, går det alltså ytterligare pengar till hyresgästföreningen. Det är så det fungerar i verkligheten, och det försöker Tore Claeson, som tidigare varit ombudsman i Hyresgästernas riksförbund, att undanhålla för dem som lyssnar på denna debatt och för hyresgästerna. Men det går inte längre. Hyresgästerna runt om i landet har genomskådat hur hyresgästföreningarna arbetar.
Fru talman! Jo, jag svarade på Tore Claesons fråga. Jag sade att om det uppstår en förbättring för de allmännyttiga bostadsföretagen, har dessa säkerligen möjligheter till och behov av att använda pengarna till åtgärder i sitt övriga bostadsbestånd. För andra typer av fastighetsägare visar sig förbättringen genom att den beskattningsbara inkomsten ökar och därmed också skatteintäkten för stat och kommun. Där har vi den alldeles klara principiella inställningen — vilken vi visat t.ex. genom vårt motstånd mot hyreshusavgiftssystem, fastighetsskatte-, vinstdelningsskatteoch löntagarfondssystem — att vi inte vill ha den här typen av specialskatter. Den beskattning som skall äga rum skall baseras på det resultat av verksamheten som företagen uppvisar vid deklaration. Sedan är det denna kammares sak att avgöra hur mycket av vinsten som skall tas i form av skatt.
Fru talman! Jag vet inte om Rolf Dahlberg och jag på något sätt talar förbi varandra när det gäller detta med hyresgäströrelsen och förhandlingsrätt. Hyresgäströrelsen har inte begärt att få rätt att förhandla för andra än för sina medlemmar. Riksdagen har beslutat om detta. Hyresgäströrelsen har tagit på sig denna uppgift och har enligt min mening skött det på ett bra sätt. Jag tror att Rolf Dahlberg har rätt när han säger att man inom hyresgäströrelsen är rädd för att vi skall få en borgerlig regering. Det borde alla landets hyresgäster och bostadskonsumenter vara rädda för. För det kan inte medföra något annat beträffande boendet och boendekostnaderna än försämringar och fördyringar för hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och också för småhusägare. Detta kan man läsa i klartext i de borgerliga partiernas bostadsmotioner. Från den utgångspunkten är man naturligtvis inom hyresgäströrelsen synnerligen oroad för att vi skall få en borgerlig regering som för en sådan bostadspolitik. Jag tror inte ett ögonblick att hyresgäströrelsen skall behöva vara rädd för något slags konkurrens från andra sammanslutningar som gör anspråk på att få förhandla för hyresgästerna. Det är ju fritt fram. Det återstår för sådana sammanslutningar att visa att man har kompetensen att sköta det hela. Det återstår för dem också att visa att man har ett tillräckligt underlag i fråga om hyresgäster som berörs av förhandlingarna. Sedan får man en förhandlingsrätt. Kruxet är ju bara att hyresgästerna hittills visat så stort förtroende för hyresgästföreningen att man inte låtit sig engageras av de kampanjer som initierats från borgerligt håll för att skapa fristående särskilda föreningar i detta sammanhang. Detta är, Rolf Dahlberg, nog betydligt närmare sanningen än den framställning som Rolf Dahlberg gjorde.

Fru talman! Det är tid att gå över från hyreshusavgifter, fastighetsskatter och löntagarfonder till detta betänkande nr 12 från bostadsutskottet, där vissa fastighetsrättsliga lagstiftningsfrågor tas upp. De som har tillhört denna kammare en tid vet ju att de motioner som nu kommit från borgerligt håll har vi sett flera upplagor av under årens lopp. De har alltid fått samma behandling av utskottsmajoriteten. Därför är det litet märkligt att Rolf Dahlberg inledde sitt första anförande med något slags generalangrepp på socialdemokratiska ombudsmän. Han tycker inte om socialdemokrater — det må vara hänt, det är säkert ömsesidigt. Men framför allt tycker han inte om ombudsmän som är socialdemokrater, för de kan möjligen föra fackets talan. Det framgår med all tydlighet av anförandet att Rolf Dahlberg tycker bättre om direktörer som har M på kavajuppslaget och som hjälper till att bekämpa fackföreningsrörelsen. Jag säger detta därför att både Rolf Dahlberg och Kjell Mattsson inledde sina anföranden med att tala om folkrörelserna. Jag lade märke till att Kjell Mattsson i sin uppräkning av organisationer inte nämnde hyresgäströrelsen. Den är ändå en av landets allra största organisationer inom folkrörelsesektorn. Jag tycker att man från borgerligt håll skall sluta upp att tala förringande om hyresgäströrelsen. Den är värd att aktas i stället för att förtalas. Den gör ett fint jobb på den svenska hyresmarknaden, och den är en bra motpol till alla de mäktiga ekonomiska intressen som i dag har fastighetsmarknaden som en tummelplats. Hela detta resonemang är beklämmande att höra, måste jag säga. Man kastar sig över en så utomordentligt seriöst arbetande organisation som hyresgäströrelsen. Men jag skulle ta upp några av de frågor som har varit föremål för utskottets behandling. Först vill jag säga att man kan se ett mönster i utskottsbetänkandet, när det gäller majoritetens inställning och när det gäller en rad av reservationerna från borgerligt håll. Det ena är det klara, gamla fina, klassiska mönstret som värnar om de inslag i bostadspolitiken som markerar helheten i en social grundsyn. Mot detta står de traditionella borgerliga argumenten. Med olika reservationer markeras en upplösning av de fasta banden till kommuner och till allmännyttiga och rikskooperativa bostadsföretag för att nå fram till en bostadsmarknad vars yttersta mål är att ge bostaden en friare ställning i ett samhälle där marknadsekonomin huserar på sina egna villkor. Detta kommer ytterligare att framgå om några veckor, när kammaren blir i tillfälle att diskutera utskottets betänkande i anslutning till den samlade bostadspolitiken. Jag lade märke till att Tore Claeson när han var uppe i talarstolen både recenserade och kommenterade flera av vpk:s motioner där han har lagt in reservation. Han gjorde det t.ex. när det gäller övernattningsbostäder. Det är alldeles riktigt. Vi kan bara konstatera att riksdagen 1984 ägnade stor uppmärksamhet åt en socialdemokratisk motion i samma ärende. Förslaget gick ut på remiss på flera håll i landet. Den remissen var inte särskilt uppmuntrande för dem som trodde att det skulle finnas reella möjligheter att komma åt det här problemet. Det är alldeles självklart att det är ett problem i Stockholm. Men att nu begära att riksdagen skulle ta en annan ställning än den gjorde på goda grunder 1984, tycker jag är att vara optimistisk i överkant. I en annan vpk-reservation, nr 18, begär vpk ett uttalande av kammaren att bostadsrättskommittén med förtur skall lägga fram ett förslag om en jämnare hushållssammansättning och om kommunernas möjligheter att ordna bostäder. Det kan ju Tore Claeson själv verka för i kommittén, för den har sin fulla rätt att ta vilka initiativ den vill och komma med förslag precis när den vill, utan att på något sätt behöva fråga riksdagen till råds. Jag skall bara kommentera en reservation till. Jag tror att Tore Claeson innerst inne håller med mig. Det gäller reservation 9 om åtgärder mot fastighetsspekulation. Jag fick det intrycket av Tore Claesons anförande att det skulle finnas något slags motsättning mellan socialdemokraterna och vpk när det gällde fastighetsspekulation. Förvisso är kravet på åtgärder mot fastighetsspekulation värt att uppmuntras och få allt stöd. Men beträffande den motion som Tore Claeson bygger sitt resonemang på hade vi ganska mycket jobb med att utreda vad motionärerna egentligen ville. Efter mycket diskuterande hit och dit och frågande fram och tillbaka kom vi fram till att man egentligen siktade in sig på kampen mot ägarlägenheter. Och ägarlägenheter har vi ju sagt ett klart och bestämt nej till. Vi har ju i dag inför kammaren lagt fram ett förslag som jag utgår ifrån att kammaren kommer att acceptera om en översyn av hela lagkomplexet för att åstadkomma bättre åtgärder mot fastighetsspekulation. I de frågorna och beträffande några andra av de reservationer som vpk har lagt fram tror jag att man är optimistisk i överkant. Riksdagen har nyligen på flera områden vidtagit åtgärder, vi har i dag föreslagit åtgärder, och i en del fall har frågorna varit ute på remiss. Från den utgångspunkten har vi fattat beslut i kammaren. Nu skall jag i bostadsfrågan vända mig mot de borgerliga partierna. Det är de borgerliga partierna med moderaterna i spetsen som försöker förändra det svenska bostadssamhället till ett marknadssamhälle där så småningom räntesubventioner och bostadsstöd är ett minne blott. Jag bara beklagar att centern och folkpartiet — naturligtvis framför allt folkpartiet — suddar ut den gamla fina linje som har burit under så många år, om att göra en klar markering mot de attacker från moderat håll som gäller de viktiga sociala inslagen i bostadspolitiken. Rolf Dahlberg har tagit upp de reservationer som talar om fastighetsbildning. Han har tagit upp en översyn av expropriationslagen, som förs fram i en speciell moderatreservation. Där har han tidigare fått besked om att det kommer en planoch bygglag, en proposition som förhoppningsvis ligger på riksdagens bord om någon månad. Då finns det utrymme för att diskutera och ta ställning till alla dessa frågor. Rolf Dahlberg har tagit upp en diskussion om ersättningsreglerna för markintrång. Där gäller samma sak — det kommer en planoch bygglagstiftning, så det finns möjligheter att ta upp frågorna. Rolf Dahlberg har pläderat för att upphäva den kommunala förköpsrätten, där han har fått sällskap med folkpartiet. Jag vill bara säga att folkpartiet där föreslagit något så ovanligt som en förnyad översyn av förköpslagen. Jag kan mycket väl förstå att Rolf Dahlberg vill ta bort kommunerna från förköpsnivån. De är ju ett hot mot de fria krafterna. I det ögonblick som man kan spela bort kommunerna träder andra krafter in på området som har resurser, och då får man ett utgångsläge för den friare bostadsmarknad som är ett av honnörsorden i en moderat bostadspolitik. Därför säger vi nej till detta. Vi kan inte acceptera det. Vi slåss för den kommunala förköpsrätten. Den möjligheten skall finnas, därför att de kommunala intressena ändå måste ha ett försteg framför de privata krafter som agerar på fastighetsmarknaden. Detsamma gäller tillståndslagen. Moderaterna är missnöjda med den lag som infördes den 1 juli 1983 beträffande den enskildes rätt att förvärva hyresfastighet. Den lagen skall finnas, för den riktar sig endast mot de oseriösa fastighetshandlarna och inte till någon del mot de seriösa fastighetsintressenterna. Lagens sikte är inställt på att göra fastighetsmarknaden seriös. Därför skall de krav som riksdagen var överens om skulle gälla fr.o.m. den 1 juli 1983 ställas i tillståndslagen. När det gäller de andra motionerna är det alldeles klart att man från moderat håll har fått HSB och Riksbyggen på hjärnan — dessa organisationer, folkrörelseorganisationer och kooperativa organisationer, måste man attackera. De strider mot den grundtanke som finns på borgerligt håll, i varje fall på moderat håll. Man skall därför se till att dessa organisationer på detta område inte har några möjligheter att arbeta på bättre villkor, trots att var och en i detta samhälle vet att dessa organisationer arbetar utan något enskilt vinstintresse och har en mycket starkt markerad social ambition att medverka till en bostadsmarknad som ger alla förutsättningar när det gäller att efterfråga en ny och modern lägenhet. Fru talman! Jag skall säga några ord om en fråga som jag tycker har fått en egendomlig upptakt i den allmänpolitiska debatten. Vi föreslår i betänkandet att man skall fullfölja en god tradition, nämligen att man skall försöka komma till rätta med oförtjänta vinster som den enskilde medborgaren kan göra på andras bekostnad.

Grundkravet är att förhindra korttidsspekulation i fråga om nya bostadsrätter inom de nämnda organisationerna. Om en lägenhet blir ledig under karenstiden skall den återgå till organisationen och i sin tur erbjudas den medlem som står i tur till en bostadsrätt. Denna åsikt framförs i den socialdemokratiska motionen, och det är ett sätt bland många andra att försöka komma till rätta med spekulation i nybyggda bostadsrätter, som den reguljära bostadskooperationen på alla sätt vill motverka. Nu har majoriteten i utskottet tillstyrkt motionen, och den står i samklang med de principiella och ideologiska bostadskooperativa intressena. Från den 1 maj återställs den ordning som rådde på detta sakområde vid tidpunkten för marknadsdomstolens utslag, i vilket HSB förbjöds att fortsätta tillämpa karensregeln och vid vite ålades att omgående upphöra med detta förfarande — allt enligt en marknadsdomstol som inte var enhällig — för att värna, som det hette, konsumentens intressen. Om det i Sverige 1985 skall vara ett konsumentintresse att enskilda medlemmar skall tillskriva sig enorma förtjänster utan att lyfta ett finger, kommer det att få många vanliga svenska medborgare att ta sig för pannan. Vi kan nu bortse från vad som har skett i marknadsdomstolen, eftersom kampen mot fastighetsspekulationen är en politisk fråga. Man kan av denna märkliga debatt, som har förts med övertoner som visar plasket i den svenska ankdammen, få uppfattningen att detta är eller har varit ett ohanterligt problem inom den reguljära bostadskooperationen. Men så är dess bättre inte fallet. Men vad som förekommit har verkat utmanande för övriga bostadsrättshavare, som valt sin bostad för att leva där. Om man nu skall tyda partiernas uppträdanden i allmänhet i bostadsdebatterna, och jag tänker då närmast på folkpartiet och centern, är de alltså mot spekulation. Detta gäller dock i mindre grad folkpartiet. Folkpartiet har i en partimotion uttalat att man är emot införandet av ett hembud. Jag hörde att fru Ekman i debatten med Tore Claeson sade att hon slogs för äganderätten i det sammanhanget. Får jag då bara säga att bostadsrätt till ingen del är äganderätt utan nyttjanderätt, och det skall vi skilja på. Det är nyttjanderätten som är markeringen för innehavet av bostadsrätt. Vi är som sagt litet förvånade över att också centern ställer sig bakom det här — moderata samlingspartiet är ju ändå det parti som mest konsekvent står på alla spekulanters sida, alldeles oavsett vad spekulationen går ut på. När man granskar reservation 12 förnimmer man nästan den förtrytelse som det borgerliga kollektivet i det här fallet känner. Ett argument är att man borde ha inväntat bostadsrättskommitténs förslag, för då skulle man ha vunnit tid och det är bra att veta vad som sägs i remissvaren. Jag vill här peka på att marknadsdomstolens utslag i fråga om karensen innebär att nära 3 000 HSB-lägenheter friställs, främst i Stockholm där det är särskilt utmanande höga priser. Reservanterna i reservation 12 säger sig ömma för konsumenten — inte för de många konsumenterna, utan för de få, enstaka konsumenterna. Och så klämmer man i med att det socialdemokratiska förslaget omintetgör marknadsdomstolens utslag när det gäller förbud för HSB och Riksbyggen att använda karensregeln. Fru talman! Det är inte ofta jag kan instämma i ett, låt vara begränsat, avsnitt i en borgerlig trepartireservation, men nu gör jag det. Ni har nämligen alldeles rätt. Förslaget innebär, och skall innebära att marknadsdomstolens dom omintetgörs. Det är precis vad som är meningen med det förslag som nu har förelagts riksdagen. Det är nämligen inte domstolarna som skall bestämma var gränsen skall gå i kampen för ett spekulationsfritt samhälle. Det är en politisk fråga, och den skall avgöras i riksdagen. Jag skall nu ställa en enda fråga till er samtliga, och ni kan lämna ett gemensamt svar eller svara var och en för sig. Det är en fråga som jag tror har en mycket stor betydelse för de allra flesta människor som följer den här debatten. Jag har ur Gula tidningen klippt ut en annons. Det är en annons om ett område i Stockholm som heter Minneberg och som nu är under uppbyggnad. I annonsen står det under Till salu: ”S:a, ateljé, 140 kvm.” Det är en HSB-lägenhet. Pris: 455 000 kr. Grundavgiften för den lägenheten är 145 000 kr. Här är alltså en försäljning utannonserad som ger en enskild person en förtjänst på över 300 000 kr., detta alldeles oaktat det faktum att inflyttningen skall ske i september 1985. Nu frågar jag er: Kan ni godta ett sådant förfarande? Är det rätt eller är det fel? Jag utgår ifrån att ni är beredda ge ett svar på den här frågan. Jag kan naturligtvis lämna fler exempel, men detta är ett av de färskaste exemplen på vilka förtjänstmöjligheter som finns i raden av nyupplåtna bostadsrättslägenheter. Det svar ni kommer att ge skall noga noteras. Och ett uteblivet svar är i alla fall ett svar, för det innebär bara att ni har accepterat detta som ett ofrånkomligt faktum. Fru talman! Till sist vill jag vända mig till Rolf Dahlberg, som klagade över att socialdemokraterna i utskottet inte brydde sig om någonting av vad de borgerliga sade. Det gör vi visst! Vi har t.ex. sagt att vi skall behålla bostadsanvisningslagen. Den infördes av den borgerliga trepartiregeringen. Sedan föll moderaterna ifrån vid en lämplig tidpunkt. Sedan 1984 följer naturligtvis centern och folkpartiet efter som de brukar göra, och nu har ni reserverat er mot bostadsanvisningslagen. Men vi säger ja till ett borgerligt förslag. Vi tycker att bostadsanvisningslagen skall vara kvar — inte bara vara kvar utan också förbättras så att den fyller sin funktion. Den har nämligen alltför många brister för att vara tilltalande. Gå inte omkring i bygderna, Rolf Dahlberg, och påstå att vi socialdemokrater bara säger nej, för här har vi ett typiskt ärende där vi har sagt ja till en borgerlig åtgärd. Detta är egentligen en av de få frågor där den borgerliga trepartiregeringen var överens. Fru talman! Jag yrkar bifall till bostadsutskottets hemställan på samtliga punkter och därmed avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att socialdemokraterna säger nej till alla de motionsyrkanden som behandlas i detta betänkande, och det är en korrekt beskrivning. Socialdemokraterna har på punkt efter punkt avvisat våra krav på att stärka den enskilda människans ställning gentemot samhällsintressena. I det sammanhanget sade jag vidare att detta också gäller de organisationer som verkar på detta fält. Då använde jag ordet ombudsman tillsammans med tjänstemän och politiker, när jag beskrev hur man handlägger olika frågor. Jag nämnde över huvud taget inte socialdemokratiska ombudsmän. De socialdemokratiska ombudsmän som jag känner är jag god vän med och anser att de är mycket hedervärda och bra människor. Jag har över huvud taget inte på något vis försökt att chikanera den yrkesgruppen. Jag nämnde den som exempel på ställföreträdare för de enskilda människorna när man handlägger olika frågor. Sedan tycker jag att det är beklämmande att höra hur Oskar Lindkvist försöker beskriva att vi förtalar Hyresgästernas riksförbund, att vi förtalar och attackerar HSB och Riksbyggen. Det gör vi ju inte! Vi bara påtalar de brister i lagstiftningen som gör att dessa organisationer har företräde framför andra som skall verka på samma marknad. Och vi vill ändra på lagstiftningen. Jag har många gånger sagt att t.ex. HSB är en alldeles utomordentligt bra organisation, uppbyggd för att hjälpa människor att få bostadsrätt. Jag har över huvud taget inte attackerat HSB som organisation. Oskar Lirdkvist säger sedan att han inte kan vara med på förköpslagens avskaffande, att man spelar bort kommunerna. Så säger han att det är de ”privata krafterna” som kommer att agera. Det är hela tiden denna omskrivning av de enskilda människorna till något mystiskt, ”privata krafter”, som tar itu med saker och ting. Avslutningsvis, fru talman, beskrev Oskar Lindkvist en tidningsuppgift om en affär i Stockholmstrakten och frågade: Vad vill ni göra åt detta? Är detta rätt? Vi måste ha ett system som beskattar de inkomster som man får vid försäljning, och det har vi. Systemet är inte bra, vi vill ha det ändrat, men det rätta är att ha en reavinstbeskattning som gör att det allmänna tar in skatt på den övervinst som Oskar Lindkvist visade.
Fru talman! Oskar Lindkvist inledde med att säga att det är ett antal motioner som nu behandlas, att de har avslagits tidigare och att han räknade med att riksdagen kommer att avslå dem den här gången också. I den tankegången har han kanske rätt — det får vi se när rösterna räknats. Oskar Lindkvist gick inte så mycket in på motionerna utan talade mest om förslaget om hembud och priskontroll när det gäller bostadsrätterna. Jag tycker att det visar, vilket jag också försökte framhålla i mitt inledningsanförande, skillnaden i uppfattning om hur samhället skall utvecklas. Vi menar för vår del att ett starkt samhälle bygger på de många människorna, att människor känner sig som medborgare med både ansvar och möjligheter till inflytande över sin situation. Vi har under en lång tid satsat mycket på att höja svensk bostadsstandard. Man behöver inte vara förmyndare för vare sig bostadsrättsägare eller hyresgäster på det sätt som en fortsatt detaljreglering innebär, utan man kan med mycket stort förtroende ge dessa grupper mycket större inflytande och avveckla en del av de begränsningar som i dag gäller. Det är den inriktning som vi vill ha beträffande reformerna inom bostadspolitiken i dag. Sedan bara en liten kommentar till det som sagts här om att jag inte nämnt hyresgästorganisationen när jag inledningsvis räknade upp en rad organisationer på olika områden som finns i vårt land. Socialdemokraterna försöker sprida uppfattningen att vi i centerpartiet skulle vara negativa till Hyresgästernas riksförbunds organisation. Självfallet är vi inte det. Centern är ett parti som sätter värde på varje form av organiserad verksamhet. Vad vi i centern inte vill ha är en lagstiftning som ger en organisation den typ av myndighetsfunktion som i vissa fall blivit följden av lagstiftningen. Vi vill att de enskilda människor som inte kan finna sig i organisationens arbetssätt skall få möjlighet att själva, eller tillsammans med andra som bor i samma hus, företräda sina egna intressen. Sedan till den sista frågan i Oskar Lindkvists anförande, som skulle vara så viktig. Egentligen var jag inne på samma sak i mitt inledningsanförande. Vad socialdemokraterna nu försöker göra är att komma fram till någon form av åtgärd. Man tycker att det är genant att prissättningen på bostadsrätter i Stockholmstrakten är så starkt påverkad. För det första kan man väl säga att om människor vill betala så mycket som här nämns för en ateljélägenhet i Minneberg, är det fel av HSB att sälja lägenheterna så billigt som man har gjort. För det andra är det fel av riksdagen att medverka till så stora generella subventioner att det blir utrymme för höga priser på lägenheterna. Det hela bygger ju på att staten i dag lånar ut pengar till bostadsrätter, till en ränta som ligger under 3 90 de första åren. Den som har den här förmånen kapitaliserar sedan det hela. Kanske borde således bostadsrättskommittén överväga, precis som vi föreslagit, om det skall vara så här stora subventioner. Om subventionerna inte är så stora, skulle ju priset på denna typ av lägenheter bli lägre. Slutligen vill jag bara påminna om att reavinstbeskattning redan har införts på den här typen av vinster.

Fru talman! Tänk om, Oskar Lindkvist! Alla försök att se verkligheten sådan den är — att den bostadspolitik vi nu lever med inte är till de boendes bästa — måste fördömas. Inga försök till nytänkande kan spåras hos Oskar Lindkvist. Alla försök att ompröva och att finna nya vägar stämplas som en uppslutning på moderaternas sida. Men det är att göra det hela lätt för sig, Oskar Lindkvist! Vad vi eftersträvar är en omprövning, och vi vet att en sådan måste ske. Det finns skäl för en sådan. Bl. a. har vi inte längre råd att fortsätta med den subventionsekonomi som nu råder. Vi vet också att den nuvarande situationen inte är bra. De enskilda människorna i det här landet gynnas således inte. En omprövning, Oskar Lindkvist, betyder inte att man måste fördöma allt som gjorts förut. Tidigare åtgärder var bra vid den tidpunkt då de vidtogs. Jag vill säga till Oskar Lindkvist som gärna är personlig när han talar här i talarstolen: Tänk att jag tror att det behövs en ny generation av bostadspolitiker som inte känner sig bundna av det som varit och av beslut som fattats tidigare, som kan ompröva och finna nya vägar! Sedan när det gäller bostadsrätten, Oskar Lindkvist. Vad är det för fel på den boendeformen? Varför kan man inte respektera vad denna upplåtelseform representerar, nämligen en förening av individuellt ägande och av gemensamt ansvarstagande för fastighetens ekonomi? Vi som motsätter oss en ändring av bostadsrättslagen respekterar den här upplåtelseformen. Vi anser att båda typerna av bostadsrättsboendet — dels den enskilda förfoganderätten över lägenheten, dels den demokratiska förvaltningen — är värda all respekt. Var det rätt uttryckt nu, Oskar Lindkvist? Som jag sade tidigare i min replik till Tore Claeson, är detta bara ett första steg på en väg som i slutändan skall leda till att det ges möjlighet till kommunal kontroll. Är det inte så, Oskar Lindkvist? När det slutligen gäller reavinstbeskattning av för stora vinster och ett större utbud tycker jag att Kjell Mattssons svar var mycket bra, och jag instämmer i det.